Herr talman! Kammaren har i dag visat prov på berömvärd effektivitet vid behandlingen av ett flertal ärenden, och jag skall försöka bidra till att den traditionen upprätthålls. I den socialdemokratiska reservationen till civilutskottets betänkande nr 36 för vi fram ett krav från vår partimotion om energipolitiken som gäller byggnadslovsprövning av nya uppvärmningssystem eller vid väsentlig ändring av äldre sådana. Förslaget motiveras utförligt i reservationen och motionen. Jag skall därför inskränka mig till att här understryka att avgörande för möjligheterna att fullfölja energipolitiken är vad som händer ute i kommunerna och att kommunerna får tillräckliga medel i sin hand för att styra utvecklingen på rätta vägar. Detta är ett viktigt instrument i det arbetet. Vi kan inte nöja oss, såsom majoriteten i utskottet gör, med att vänta på den nya planoch bygglagen. Vi har sett alltför många förseningar av den. Utvecklingen just nu är kaotisk och samtidigt otillräcklig framför allt när det gäller hushållning och utveckling av alternativen. Däremot kan vi utan bekymmer införliva de bestämmelser som vi nu vill att vi skall fatta beslut om med en kommande planoch bygglag. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till civilutskottets betänkande 36.

Herr talman! I det betänkande vi nu diskuterar behandlas tre vpkmotioner, som var för sig enligt vår uppfattning är mycket angelägna. Motionerna gäller sådana områden och innehåller sådana förslag som för de människor som det här är fråga om har mycket stor betydelse. Nu har en del av de här motionskraven fått vad vi litet slarvigt uttryckt brukar kalla en välvillig behandling och hyggliga skrivningar i utskottsbetänkandet, men vi är inte nöjda med den behandling de har fått. Jag vill på en gång anknyta till vad Birgitta Dahl sade beträffande de motiveringar som lämnas till att avstyrka motionerna och som hela tiden i betänkandet är desamma. Man hänvisar nämligen till det pågående arbetet med en ny planoch bygglag. Denna skall också inkludera något som vi tar upp, nämligen frågan om handikapptillgängligheten och handikappanpassning i utemiljön. Den förutsätts ta upp de frågor vi har berört beträffande bostadsanpassning för handikappade och över huvud taget handla om att förbättra kontrollen av efterlevnaden av byggnadsstadgans regler om handikappanpassning på olika områden ute i samhällslivet. Utskottet har i stort sett, med hänvisning till planoch bygglagsarbetet, avstyrkt eller t.o.m. litet vänligare sagt att man inte är beredd att tillstyrka de olika motionerna. Vi kan inte vara till freds med detta, det gäller alltför stora och allvarliga frågor. I en del fall skulle ett bifall till motionerna inte ens behöva kosta mer pengar, och i andra fall skulle de pengar som skulle satsas vid ett bifall till motionerna innebära besparingar på ganska kort sikt. Men — jag återkommer till det — framför allt är det viktigt med ett större hänsynstagande till de handikappade i vårt samhälle, en snabbare anpassning och en snabbare utbyggnad av deras möjligheter att göra en insats i arbetslivet osv. Herr talman!

Herr talman! Det pågår i dag ett omfattande arbete med att revidera planoch byggnadslagstiftningen under namnet planoch bygglagsreform. Där har materialet tagits fram som nu arbetas samman för att bilda underlag för en lagrådsremiss. Det är då ganska naturligt att utskottet när det gäller de motioner som väckts och som berör detta område inte nu vill gå in på ett ställningstagande i sak till de olika yrkandena, utan menar att utskottet får återkomma i samband med att vi i riksdagen har att behandla frågan om en ny planoch byggnadslagstiftning. Detta gör att jag kan inskränka mitt inlägg till vad jag nu sagt.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
Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen som man använder den nya planoch bygglagen som motiv för att avstyrka motioner och olika förslag, i det här fallet både från socialdemokraterna och vpk. Jag vill bara konstatera att i dag vet vi praktiskt taget ingenting om vare sig när förslagen kan komma, när de kan träda i kraft och börja tillämpas eller om det konkreta innehållet. Det är, Kjell Mattsson, med förlov sagt alldeles för tunna motiv för att man skall kunna nöja sig med ett avstyrkande av de här motionerna med hänvisning till vad som eventuellt kan komma i en ny planoch bygglagstiftning.
Herr talman! Tvärtom — det är ett mycket vettigt argument att hänvisa till planoch bygglagen. Arbetet med den pågår och beräknas leda till en lagrådsremiss under det här året. Sedan vet vi att det kommer att dröja en god tid innan lagrådet har granskat detta omfattande förslag och den följdlagstiftning som måste till för att förslaget skall kunna koordineras med all annan lagstiftning som berörs. Det skulle vara märkvärdigt — inte minst med tanke på den kritik vi ofta får för att vi ändrar i bestämmelser alltför ofta —- Om vi nu, när arbetet har kommit så pass långt, skulle ingripa och göra detaljändringar.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Kjell Mattsson. Kan Kjell Mattsson ange någon punkt i de motioner som behandlas i betänkandet vilken skulle försvåra någonting när det gäller det arbete som pågår och som förhoppningsvis kan ge resultat, såvitt jag nu förstår av Kjell Mattssons senaste yttrande, om ett par år? Kan Kjell Mattsson nämna någon punkt där förslagen skulle äventyra det arbetet eller någon punkt där man inte i och för sig skulle kunna vara överens i utredningsarbetet om förslagen? Det kan vara intressant att få höra.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig hur jag bedömer yttrandefriheten inom radio/TV-bolagen och om jag avser att föreslå förändringar i avtalet mellan bolagen och staten, i Sveriges Radios organisation och i sammansättningen av dess styrelser. Ramen för Sveriges Radios och dotterbolagens verksamhet anges i avtalet mellan staten och företaget. Avtalet syftar bl.a. till att trygga företagets integritet och ange de regler som företaget måste följa. När det gäller att bedöma tillämpningen av de regler som finns för programverksamheten är det radionämndens sak eller, då det gäller ansvar för yttrandefrihetsbrott, allmän domstols. Jag anser att yttrandefriheten är väl tillgodosedd med det regelstystem vi har i dag. Regeringen har således inte anledning att ingripa i enskilda fall så länge Sveriges Radio inte bryter mot reglerna i radioavtalet. Att göra det skulle kunna vara ett hot mot yttrandefriheten.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Min utgångspunkt är och förblir att vi behöver en ifrågasättande, uppkäftig journalistik i etermedia, en journalistik som kritiskt granskar myndigheter, politiska och andra organisationer, företag osv. Tyvärr finns det risk för att utvecklingen nu blir den motsatta. / Vi har, som utbildningsministern väl känner till, ställt oss kritiska till den omorganisation som den borgerliga regeringen genomförde för ett par år sedan, av flera skäl. Uppsplittringen i flera bolag, de nya riktlinjerna för programinnehållet, radionämndens nya funktion — allt detta har inneburit att Sveriges Radio-TV som samhällelig institution försvagats och att möjligheterna för påtryckningar har ökat. Detta är uppenbarligen vad som har skett i Göteborg. Utvecklingen där är snarast en bekräftelse på de farhågor vi fört fram. Jag tycker att det som sker där är någonting alldeles häpnadsväckande i svensk etermediehistoria. Att styrelsen i yttrandefrihetens namn stängt en lokalradiostation är en satir som är grövre än någon av de utpekade manusförfattarna någonsin kunnat komma på. Det som skett är till skada inte bara för de inblandade. Det allvarliga är ju att allmänhetens förtroende för hur radioverksamheten styrs måste ha fått sig en ordentlig knäck. Herr talman! Etablissemanget har på ett sällsynt klumpigt sätt sökt förhindra en självständigt driven politik. Nu är det så att allmänheten vill ha sin radio. Journalisterna är beredda att ta sitt ansvar för att sända. Jan-Erik Wikström avslutar med att förklara att regeringen inte har någon anledning att ingripa så länge man inte bryter mot reglerna i avtalet. Det skulle vara ett hot mot yttrandefriheten. Jag tycker att yttrandefriheten är avhängig av att det över huvud taget går att säga något. Här bryter uppenbarligen styrelsen mot sändningsskyldigheten. Jag skulle vilja ha utbildningsministerns kommentar till detta. Jag skulle också vilja att han dementerade att det skulle ha förekommit påtryckningar från vissa politiska partier, eftersom deras kolleger angripits i satirens form.

Herr talman! Eva Hjelmström säger att vi behöver en ifrågasättande journalistik. Ja, självfallet. Men vi behöver också en journalistik som, när den bedrivs i etermedierna, följer avtalets krav på saklighet och opartiskhet. Eva Hjelmström kritiserar den nya organisatoriska ordningen inom Sveriges Radio-koncernen. Men för lokalradions del är det en oförändrad enhet. Radionämnden har inga nya funktioner. Det är fortfarande dess uppgift att bevaka att avtalet följs. Det är samma krav på saklighet och opartiskhet som gällt tidigare. Så frågar Eva Hjelmström hur jag ser på det förhållandet att man skulle bryta mot avtalet när man säger att man inte kan svara för sändningarna. Poängen här är att lokalradions ledning uppenbarligen anser att den inte kan ta ansvar för sändningarnas innehåll, därför att det har skett så många brott mot avtalets krav på saklighet och opartiskhet. Då står alltså olika krav mot varandra, och det är lokalradions sak att göra de bedömningar som erfordras. Hittills har man inte vänt sig till regeringen i denna fråga. Att det skulle ha förekommit några påtryckningar från något parti känner jag inte till — det har inte varit några kontakter mellan regeringen och lokalradions ledning. Det tycks mig vara ett fantasifoster från frukostbordet.

Herr talman! Man kan naturligtvis tvista om vem som bär största skulden till det som har skett. Jag anser att det finns flera som i detta ärende har begått uppenbara fel. Dit hört.ex. radionämnden. När den sände sina fällningar av dessa kabaréprogram till regeringen var det en direkt invitation till ingripande. Det stora brottet har dock begåtts mot den allmänhet som i dag inte får höra någon lokalradio i Göteborg. Det är klart i strid med yttrandefriheten. Vi vet ju alla hur situationen på pressmarknaden i övrigt är i den staden. Vitsen med lokalradion var att den skulle utgöra något av en motvikt till en pressdominans som finns på många håll i landet — och som är klart borgerlig. Jag konstaterar att utbildningsministern inte har någon kritik att framföra i detta fall. Det är beklagligt. Jag skulle gärna se att han tog initiativ för att rätta till de ofullkomligheter som uppenbarligen smög sig in när riksdagen fattade beslut om hur den nya radion skulle vara organiserad.
Herr talman! Om Eva Hjelmströms inlägg har någon innebörd, måste det vara den, att hon som politiker och ledamot av riksdagen kritiserar lokalradions ledning för dess ställningstaganden i enskilda programärenden. Jag vill bestämt avvisa tanken att vi skulle börja lägga oss i enskilda program eller bedöma radionämndens ställningstaganden. Det är en princip som vi har försökt vara överens om. Lokalradions ledning har bedömt att programmen inte kan fortsätta, därför att det inte har funnits förutsättningar för att avtalet skulle respekteras. Inte heller där finns det någon anledning för regering och riksdag att lägga sig i.
Herr talman! Jag har inte tagit upp enskilda program. Min fråga — som fortfarande kvarstår — var om man från styrelsens sida i detta fall verkligen har följt avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Min kritik gäller den nya organisation som tillkom genom uppsplittringen i bolag. Den har på ett helt annat sätt än tidigare möjliggjort påtryckningar från starka intressegrupper, från etablissemanget. Det är klart oroväckande att så har kunnat ske. Den stora förloraren i sammanhanget är — det återkommer jag till — den allmänhet som inte får höra några lokalradioprogram.
Herr talman! Det är på en punkt som det har skett ett avtalsbrott, och det är radionämnden som har konstaterat detta. Jag har, precis som lokalradions ledning, respekt för radionämndens utslag.

Kurdernas traditionella .bosättningsområde sträcker sig in i fem länder: Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Sovjetunionen. De utgör där en av många etniska och religiösa minoriteter. Det totala antalet kurder uppskattas till ca 10 miljoner — uppgifterna varierar — varav ungefär hälften bor i Turkiet. Deras stamområden i Turkiet omfattar framför allt de ekonomiskt eftersatta östra och sydöstra delarna av landet. Kurderna, liksom annan befolkning i området, har drabbats hårt av den ekonomiska underutvecklingen. Sedan många år har centralmakten i Ankara bedrivit en konsekvent assimileringspolitik gentemot kurderna. Uttryck för kurdisk nationalism undertrycks, t.ex. användningen av det kurdiska språket. Under förutsättning att kurderna accepterar den turkiska statsbildningen och det turkiska språket har de emellertid i princip samma möjligheter som andra till studier, statlig anställning etc. I staden Diyarbakir i östra Turkiet pågår sedan den 13 april förra året en massrättegång mot 447 medlemmar av det förbjudna kurdiska arbetarpartiet PKK . Huvudanklagelsen gäller strävanden att bilda en självständig marxist-leninistisk kurdisk stat i östra och sydöstra Anatolien. Åtalet omfattar även mord på 243 personer, varav ett trettiotal medlemmar av säkerhetsstyrkorna. Åklagaren har yrkat dödsstraff för 207 av de åtalade. Den 3 maj i år inleddes rättegångsförhandlingar avseende ytterligare 136 medlemmar av PKK. Enligt uppgift är f.n. drygt 3 000 medlemmar av PKK fängslade, vilket enligt de turkiska myndigheterna skulle motsvara i stort sett hela organisationen. Samtidigt pågår rättegångar i Diyarbakir mot medlemmar av andra kurdiska organisationer. Åklagarna har där yrkat dödsstraff för ytterligare ett nittiotal personer. Det är trots allt osäkert om —- som Oswald Söderqvist vill hävda — just kurderna skulle vara mer aktiva än andra i motståndet mot den nuvarande regimen eller eljest vara särskilt utsatta. Någon enhetlig kurdisk politisk rörelse existerar inte och har aldrig existerat i Turkiet. I stället finns ett antal mindre, lokalt baserade organisationer, varav PKK alltså är en. De rättsliga åtgärderna mot PKK och andra kurdiska organisationer inleddes i stor utsträckning redan före kuppen och gäller äldre anklagelser. Vad beträffar påståendena om en massaker i Diyarbakir har den svenska regeringen inga uppgifter som styrker att en sådan skulle ha ägt rum. En tjänsteman från ambassaden, som besökte rättegången i Diyarbakir förra året, har i dagarna återkommit från ett nytt besök där. Med reservation för de svårigheter som alltid föreligger att få fram uppgifter av detta slag finns inga bevis som stöder påståendena om en massaker. Vi har även varit i kontakt med Amnesty International i London, som likaså saknar belägg för uppgifternas riktighet. I fråga om vår allmänna uppfattning om läget i Turkiet har den svenska regeringen åtskilliga gånger, bl.a. i riksdagen, i Europarådet och direkt till den turkiska regeringen gett uttryck för sin oro, särskilt vad gäller de mänskliga rättigheterna. Ingen osäkerhet torde därför kunna råda på denna punkt vad gäller Sveriges inställning. Oswald Söderqvist har också frågat mig om min uppfattning om kurdernas situation i Syrien. Kurderna har i flera omgångar inflyttat till vad som i dag är syriskt territorium, första gången redan på 1100-talet. De kurder som kom under de första inflyttningsvågorna har i stort sett assimilerats. Under mellankrigstiden förekom en omfattande immigration från framför allt Turkiet och Irak. Det finns i dag olika uppskattningar om antalet etniska kurder i Syrien. Vanligtvis uppskattas antalet till mellan 5 och 10 26 av landets befolkning. I dag bor de flesta kurder i den norra delen av landet, men det finns även omfattande kurdiska grupper i andra delar, exempelvis i Damaskus. Det är svårt att finna belägg för påståenden att den kurdiska minoriteten skulle vara utsatt för systematiskt förtryck och trakasserier i Syrien. Kurdiska partier är visserligen förbjudna men tolereras i praktiken av regeringen och tillåts agera tämligen fritt. Det kan vara värt att påpeka att det i Syrien finns ett stort antal etniska, religiösa och språkliga minoriteter, varav flera spelat en viktig — och ibland dominerande — roll i det syriska samhället. Det finns således i dag många kurder som nått höga positioner, och bland försvarsmaktens officerare är kurderna väl representerade. En annan sak är att den syriska regimen vidtar synnerligen hårdhänta åtgärder mot dem som uppfattas som motståndare till regeringen. Detta illustrerades senast i samband med upproret i Hama för ett par månader sedan. Det är emellertid svårt att identifiera någon enad och utbredd kurdisk opposition också mot den syriska regeringen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att ha några andra uppfattningar än utrikesministern i fråga om den allmänna beskrivning som interpellationssvaret inleds med — och jag ber att få tacka för svaret. Möjligen kan vi ha olika uppfattningar om antalet kurder i de här länderna. Jag anser att den siffra som nämnts är för låg, men det är inte om detta vi skall diskutera i dag. Vad det gäller kurderna i Turkiet är det riktigt som utrikesministern säger i interpellationssvaret, att man där under många år har bedrivit en konsekvent assimileringspolitik, som har riktat sig mot kurdernas rättigheter att använda sitt språk, att ge uttryck för sin kultur och liknande saker. Däremot är det inte korrekt som sägs i svaret, att om kurderna accepterar det här förtrycket, blir de också accepterade som fullgoda medborgare i Turkiet. Så är inte fallet, och det har inte heller varit så under tidigare regimer. Kurderna har faktiskt hela tiden diskriminerats— det finns tillräckligt många belägg för detta. Även om de accepterar att tala turkiska osv., har de haft svårigheter att hävda sig bl.a. när det gällt att få statlig anställning. Det som framför allt gjorde att jag framställde min interpellation var emellertid händelserna i Diyarbakir, centralorten för de kurdiska bosättningarna i de östra områdena. Man måste konstatera att efter det att juntan tog makten i Turkiet har förtrycket ökat mycket kraftigt, framför allt mot kurderna. Jag är alltså oense med utrikesministern på den punkten. Det säger sig ju nästan självt, att om regimen redan tidigare har betraktat en befolkningsgrupp som ett hot och därför förtryckt och undertryckt den under många decennier, så blir naturligtvis förtrycket ännu mer accentuerat när en militärjunta som denna tar makten. Som utrikesministern också har sagt är ju militärjuntan mån om att slå ner alla slags motståndsgrupper, och då slår den givetvis hårdare mot just befolkningsgrupper som har etniska krav som juntan inte vill gå med på. Så visst har förtrycket mot kurderna ökat. De har ju också varit mycket ledande just när det gällt motståndet mot juntan, inte bara i de östra områdena, utan också i Ankara, dit stora grupper kurder har flyttat in. Jag skulle vilja varna litet för etiketter. Utrikesministern säger i svaret att partiet PKK skulle ha en strävan att bilda en marxist-leninistisk kurdisk stat, och det är kanske korrekt. Men PKK är bara en av många grupper. Det finns andra partier, och uppgifterna om massakern i Diyarbakir kommer framför allt från det kurdiska demokratiska arbetarpartiet, som inte alls ställer upp på en extrem marxist-leninistisk linje utan som mera är att betrakta som en nationell organisation. Det är som sagt framför allt det partiet som har slagit larm om massakern i Diyarbakir, och jag vill återkomma till den. Som också sägs i svaret är det naturligtvis svårigheter när det gäller att få fram uppgifter, eftersom regimen givetvis gärna mörklägger sådana här händelser. Men vi vet ändå så pass mycket — och det är konstigt att det inte har kunnat gå att få belägg för detta — att 13 döda har utlämnats från fängelset i Diyarbakir. Det är namngivna personer som avrättats, skjutits på olika sätt. De har skjutits utan något slags dom eller rannsakan eller sådant. Det har alltså hänt någonting i det här fängelset den 21 mars i år. Det torde vara ganska klart. Man har alltså fått ut en del av dem som har dödats. Det är också många som har försvunnit efter det här datumet och som man inte kunnat få nya kontakter med. Anhöriga har inte kunnat komma på besök som vanligt. De intagna har inte kunnat träffa sina anhöriga i fängelset osv. Med allt beaktande av de svårigheter som naturligtvis finns tycker jag ändå att det är ganska egendomligt om regimen skulle kunna mörklägga det här upproret. Det var faktiskt fråga om ett fängelseuppror. Det var det kurdiska nyåret, och det förekom protestaktioner i fängelset som slogs ner. Detta är bakgrunden. Utrikesministern säger att den svenska regeringen fördömer den turkiska militärjuntan. All right — det är riktigt. Jag är mycket glad för att man har tagit en bestämd ställning för detta. Min följdfråga är: Varför vill den svenska regeringen inte särskilt ta upp förtrycket mot kurderna? Det är faktiskt på det sättet att de är särskilt utsatta. Finns det någon speciell anledning till att den svenska regeringen inte på något sätt vill nämna kurderna? De är ändå utsatta för ett nationellt förtryck utöver det vanliga juntaförtrycket. Det är alltså en stor folkgrupp som förtrycks på ett ganska hårt sätt. Det är min följdfråga till utrikesministern. När det gäller den syriska frågan tackar jag för den redogörelse som lämnats här. Det kan finnas olika uppfattningar om vad som händer i Syrien, men det är klart att det inte går att jämföra på något sätt med det som försiggår i Turkiet. Jag utgår från att regeringen med intresse följer utvecklingen i Syrien när det gäller den här frågan, liksom utvecklingen på andra ställen.
Herr talman! Det är riktigt att läget i Turkiet har utvecklats på ett mycket beklagligt sätt. De politiska frioch rättigheterna existerar inte. Alla som utövar något slags opposition, t.o.m. Bulent Ecevit som har gjort försiktiga uttalanden i pressen, fängslas med eller utan rättegång. Det finns givetvis bland dessa oppositionella också många kurder. Jag ser inget skäl till att vi skulle hävda att kurderna skulle vara mera utsatta än andra etniska minoriteter i Turkiet. Jag ser inte heller något skäl till att vi i dag, när vi bedömer den turkiska regimens politik vad gäller mänskliga rättigheter, skulle behöva göra åtskillnad mellan olika enskilda grupper. Vårt stöd gäller alla, ingen nämnd och ingen glömd. Självfallet är vi också beredda att, när det finns belägg för det, i särskild ordning ta upp den kurdiska minoritetens situation eller situationen för någon annan minoritet som kan vara utsatt för regimens behandling. När det gäller massakern i Diyarbakir har vi gjort betydande ansträngningar att ta reda på hur det förhåller sig. Det enda vi har att gå efter är uppgifter som finns i norsk press och som sägs härröra från organisationen Alternative Tärkeihilfe i Bielefeld i Förbundsrepubliken Tyskland. Som jag nämnde i mitt svar har inte heller Amnesty International, som får anses vara en trovärdig organisation, kunnat framlägga några belägg för att den här massakern har ägt rum. Jag hoppas fortfarande att så inte heller är fallet.
Herr talman! Jag beklagar att utrikesministern inte vill göra en särskild markering för det kurdiska folket. Som jag sade i mitt första inlägg så kvarstår det faktum att kurderna är speciellt utsatta. Det är ganska självklart. De har varit i opposition tidigare — också under den nämnde Bulent Ecevits regim, och långt tidigare. I ett sådant här läge när militärjuntan skärper förtrycket blir det naturligtvis ytterligare skärpningar av förtrycket just mot en sådan här grupp, som redan tidigare befinner sig i opposition och protesterar mot den behandling den har utsatts för av centralmakten. Jag tycker att den svenska regeringen gott skulle kunna ta mera bestämd ställning just för kurderna och deras etniska, kulturella och språkliga rättigheter, och särskilt nämna dem när man framför protester i andra sammanhang mot den turkiska juntan. Jag beklagar som sagt att regeringen inte kan göra det ställningstagandet. När det gäller massakern i Diyarbakir, som framför allt riktade sig mot kurder av olika politiska färg o. d., så är den ett bevis för hur militärjuntan väldigt effektivt lyckas stoppa all information och alla försök att få någon kontakt med människor i fängelset eller få något begrepp om vad som verkligen har hänt i det här fängelset. Varken Amnesty International, som utrikesministern har redovisat här, eller den svenska regeringen har lyckats få belagt att denna massaker verkligen har förekommit mot fångar i detta fängelse. Jag hoppas att regeringen fortsätter att bevaka det här ordentligt, därför att det som händer i Diyarbakir och i fängelserna på andra håll i Anatolien i östra Turkiet är någonting av det värsta som f. n. pågår i Europa, alla andra jämförelser att förtiga. Det förekommer en systematisk tortyr och systematiska avrättningar — för att inte säga direkta massakrer, som i det här fallet.

Herr talman! Olof Palme har mot bakgrund av vissa uppgifter i massmedia frågat mig om det är riktigt att regeringen beslutat att ej publicera en promemoria om de fördelningspolitiska konsekvenserna av regeringens sparplaner, och om jag i så fall är beredd att redovisa innehållet i promemorian. Det är en självklarhet att det inom ekonomioch budgetdepartementen ständigt pågår ett arbete där man försöker klarlägga effekten av olika ekonomisk-politiska åtgärder. Denna PM är inte externt presenterad. Vissa uppgifter ur densamma redovisades muntligen för regeringen i samband med budgetbehandlingen. I PM:en sägs att det är nödvändigt att understryka att denna typ av hushållsstudie är behäftad med en rad osäkerhetsfaktorer. Därför har det inte varit aktuellt att publicera den som en rapport om de fördelningspolitiska effekterna. Mot bakgrund av de ofullständiga och därmed missvisande uppgifter som i själva sakfrågan förekommit i massmedia redovisade dock ekonomioch budgetministern i förra veckan vissa data ur de studier som gjorts. Av dessa beräkningar framgår att de skattehöjningar som skulle ha krävts om man utan sparåtgärder hade velat uppnå ett likvärdigt budgetunderskott skulle ha minskat de disponibla inkomsterna för praktiskt taget alla hushåll, mer än vad besparingarna gör.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I mars berättade företrädare för regeringen i finansutskottet att man hade gjort en studie över nedskärningspolitikens fördelningspolitiska effekter. Sedan dess har vi försökt få fram den promemorian. Det har varit ohyggligt segt. Man förstår varför. Den här studien visar nämligen att regeringens s.k. sparprogram i första hand drabbar barnfamiljer och mindre inkomsttagare — fr.o.m. 1982 även pensionärer. Thorbjörn Fälldin vågade i dag t.ex. inte läsa upp att: Barnfamiljerna får de största neddragningarna, såväl nominellt som procentuellt. Besparingarna torde bli klart kännbara för de flesta barnfamiljer. Ett annat generellt drag är att högre inkomsttagare får en relativt mindre neddragning av den disponibla inkomsten. Egentligen är detta självklart, för om man drar in på det samhällsstöd som införts för att hjälpa de svaga grupperna i samhället, då blir det de svaga grupperna som drabbas. Det är denna enkla sanning som regeringen ihärdigt försökt förneka och fortsätter att försöka förneka genom att fly till egna konstruerade alternativ. Men ändå ger denna studie inte hela bilden. Regeringen har skurit ner stödet till kommunerna och konfiskerat kommunernas inkomster. Det tvingar kommunerna till nedskärningar som också i första hand kommer att drabba de mindre inkomsttagarna, och därmed ökar klyftorna i vårt land. Man har inte räknat med ökningen av arbetslösheten eller försämringen av kontantstödet till de arbetslösa, och det drabbar en av de allra svagaste grupperna i vårt samhälle, de arbetslösa. Inte heller har man med försämringen för de sjuka, som införandet av karensdagarna skulle föra med sig. Sammantaget ger detta bilden av en orättfärdig och orättvis politik, som ökar de sociala och ekonomiska klyftorna i Sverige. När regeringens egna tjänstemän räknar fram dessa kalla fakta försöker regeringen att så gott det går smussla med siffrorna och dölja verkligheten. Och Thorbjörn Fälldin fortsatte väl den trafiken. Detta är möjligen förståeligt, men det är inte vackert. Och det är en oppositions självklara uppgift att se till att materialet så långt det går kommer till allmänhetens kännedom. Det är naturligtvis särskilt viktigt för ett parti som bekämpat regeringens orättvisa politik, och det har socialdemokratin gjort. Nu börjar vi också mer och mer se det praktiska resultatet ute i verkligheten av den borgerliga politiken. Låt mig ställa en fråga. I kommun efter kommun kan man nu redovisa dramatiska ökningar av socialhjälpskostnaderna. Vad tror statsministern att det beror på?

Herr talman! Låt mig först tillbakavisa att det skulle vara fråga om något smussel. Olof Palme känner lika väl som jag till att det förekommer arbetsmaterial på en lång rad områden, att det förekommer promemorior. Den här promemorian — jag upprepar det — var inte presenterad för regeringen i någon annan mening än att vissa uppgifter ur den lämnades muntligt i samband med budgetbehandlingen. Påståendena att regeringens politik skulle drabba de sämst ställda är felaktiga. Det bevisas bäst med några enkla siffror. De sämst ställda pensionärerna, de som haft bara folkpension och pensionstillskott, har sedan 1976 fått sin pension ökad från 12 480 kr. till 24 920 kr. Det är en ökning med praktiskt taget 100 26. Beträffande barnfamiljerna var barnbidraget 1 800 kr. år 1976. Det är nu 3 000 kr. Det är en ökning med 1 200 kr. Och får jag påminna Olof Palme om att när det gäller flerbarnsfamiljerna, som bevisligen har det sämst, röstade ni socialdemokrater emot att familjer med tre eller flera barn skulle få ökat barnbidrag. De handikappade hade 6,2 miljarder förut och har nu 14,8 miljarder. Det är en ökning med 8,4 miljarder. Inte är det möjligt, Olof Palme, att mot bakgrund av dessa fakta säga att regeringens politik skulle vara fördelningspolitiskt negativ. Men det viktiga är att om man har ambitionen att dra ned budgetunderskottet har man två vägar att gå: antingen att minska de statliga utgifterna eller att höja inkomsterna. Varje jämförelse visar att om man, med ett likvärdigt budgetunderskott, skulle ha använt skattehöjningarnas väg, skulle effekten fördelningspolitiskt sett ha varit mycket sämre för praktiskt taget alla grupper. Olof Palme talar i sin följdfråga om den dramatiska ökningen av socialhjälpen. Självklart kan det, i påfrestande tider, vara fler som måste söka den hjälpen än när det är goda internationella konjunkturer, gott om arbete och stigande inkomster i samhällsekonomin.

Herr talman! Det är konsekvenserna av regeringens politik som nu diskuteras och inte era konstruerade alternativ. Det som ni kastade fram i ett pressmeddelande var så erbarmligt dåligt, att det säger väldigt mycket om den professionella standarden i kanslihuset nu för tiden. Ni jämför 24 miljarder i indragningar via momsen av människornas disponibla inkomster med neddragningar via s.k. besparingar med 14 miljarder på människornas disponibla inkomster mot 10 miljarder för kommuner och andra. Det är inte konstigt att ni får det orimliga resultatet att det för alla människor blir sämre med en höjning av momsen. Men det har ingen föreslagit. Det verkliga alternativet är något helt annat. Tänk om vi hade haft en litet bättre ekonomisk politik. Tänk om vi hade haft ett så blygsamt mål som samma tillväxt som vi hade mellan 1970 och 1976, som var relativt sett magra år, eller om vi hade haft samma tillväxt som genomsnittet av alla de andra europeiska länderna — också det ett ganska blygsamt mål. Då hade folkhushållet haft 60 000 milj.kr. mer att dela på. Då hade de svaga grupperna sluppit att drabbas. Det är det verkliga alternativet. Sedan — och det är det väsentliga — finns det en grundläggande motsättning i det Thorbjörn Fälldin säger. Han säger: Titta, så här stora belopp, huvudsakligen inflationspengar, har vi delat ut till de svaga grupperna. Han skryter hejdlöst och talar om att de svaga grupperna har fått det så mycket bättre. Samtidigt visar hans egen utredning att det just är de svaga grupperna som har fått försämringarna. Om ni nu har ställt det så oerhört väl för de svaga grupperna, enligt er egen propaganda, varför stiger socialhjälpskostnaderna med 40, 50, 60 70 i kommun efter kommun? De svaga grupperna tvingas till socialhjälpen. Varför gör de det? Det är den fråga som vi måste få ett rejält svar på.

Herr talman! Konstruerade alternativ, säger Olof Palme. Det är ingen som har föreslagit den här omfattningen av skattehöjningar. Nej, det har jag inte påstått. Det är inte det som är poängen. Men om man har en strävan att få ner budgetunderskottet, väljer man antingen en kombination av sparande och inkomstökningar eller också väljer man ensidigt sparande eller ensidigt ökade inkomster. Det är den jämförelsen vi har gjort. Men om Olof Palme och socialdemokratin inte bekymrar sig om budgetunderskottet är det klart att de kan bortse från att återhållsamhet med de offentliga utgifterna måste kännas av människorna. Det har vi aldrig hymlat med. Vad gäller tillväxten är det just för att lägga grunden för en ökad tillväxt i Sverige som regeringen för denna ekonomiska politik. Det är för att frigöra resurser för ett expanderande näringsliv som denna politik är nödvändig. Olof Palme kan inte rimligen ha glömt bort att de offentliga utgifterna under 1970-talet — och det inleddes redan i början av 1970-talet — ökade så snabbt att de tog mer än hela tillväxten i anspråk. Därför är den enda frågeställning som är intressant: Är socialdemokraterna obekymrade om budgetunderskottet? Och om ni vill göra någonting åt budgetunderskottet, vad är det för alternativ ni har lagt fram som skulle leda till att vi sanerar den svenska ekonomin men som inte drabbar flertalet människor? Vad vi hävdar är att de sämst ställda under den här perioden har haft en gynnsammare utveckling än alla andra.

Herr talman! Det senaste påståendet, att de sämst ställda har haft en bättre utveckling än alla andra, är helt enkelt inte sant, och det bevisas av regeringens egna studier, som ni smusslar med och inte vågar publicera. Vi bekymrar oss mycket över budgetunderskottet. På socialdemokraternas tid var det ordning och reda i statens affärer. Det är ni som har ställt till budgetunderskottet. Men det kommer vi bara till rätta med om vi åter får fart på Sveriges ekonomi. Ni gav ert recept. Det är alltså för att få fart på Sveriges ekonomi — det sade herr Fälldin nyss — som man försämrar för barnfamiljerna, för de arbetslösa, för de sjuka. Det är ert recept för framsteg, och det leder till att socialhjälpskostnaderna rusar i höjden. Härom säger socialvårdsdirektör Hedlén i Malmö: ”Jag vet inte riktigt vad som håller på att hända i vårt samhälle. Vi har ju under många år byggt upp ett samhälle präglat av solidaritet med de utsatta, de sjuka och svaga grupperna. Nu verkar det som om alla dessa värderingar har förkastats. Jag upplever dessa inbesparingar som orättvisa, ja näst intill orättfärdiga. Det tog lång tid att bygga upp det sociala trygghetssystemet. Men det går väldigt snabbt att rasera det”. — Detta säger alltså Bengt Hedlén. Jag instämmer, och därför måste vi ha en socialdemokratisk regering i Sverige.

Herr talman! Jag tycker att det är litet fegt av Olof Palme att låtsas som om alternativet till regeringens sparåtgärder är att låta bli att spara och samtidigt kunna hävda att man är intresserad av budgetunderskottet! Det går bara inte. Det är luckan i Olof Palmes resonemang. Om man skulle få motsvarande effekt på budgetunderskottet som enligt vår metod med ert förslag skulle skatter och avgifter drabba köpkraften betydligt värre än de sparåtgärder som redan har satts in. Och alldeles avgörande är att ingen av oss —- ingen regering, ingen riksdag — kan acceptera att de offentliga utgifterna stiger så snabbt att de tar i anspråk mer än hela den samlade tillväxten i det svenska samhället. Det är detta grundproblem som Olof Palme inte kommer förbi. Det är inte för att straffa de svaga som regeringen sätter in besparingarna utan det är för att ha de offentliga utgifternas ökningstakt under kontroll. Och när vi sätter in åtgärder för att nå det målet ser vi också till att de sämst ställda inte drabbas hårdast — och de uppgifter jag lämnade intygar detta.

Herr talman! På socialdemokratins tid var det ordning och reda i statens affärer. Ni har totalt förstört dem. Det budgetunderskott som är resultatet kommer vi aldrig till rätta med om vi inte åter får en tillväxt i landets ekonomi. Era besparingar är — som ni själva visar — ensidigt riktade mot de svaga grupperna i samhället. Det är barnfamiljerna och de mindre inkomsttagarna som drabbas, medan ni delar ut favörer och premier till skogsägare, kapitalägare och högre inkomsttagare. Detta är ofrånkomliga fakta. Därför blir er politik orättfärdig. Därför ökar klyftorna i Sverige.

Men ni styrs av värderingar som ökar klyftorna, som bit för bit igen kommer att bygga upp ett klassamhälle i Sverige. Därför måste denna regering enligt min mening bort.
Herr talman! På socialdemokratins tid hände det, att de totala lönekostnaderna på två år steg med 40 96. Det ledde i sin tur till en försämrad konkurrenssituation, till att svenskt näringsliv förlorade marknadsandelar och till att inflationen kraftigt späddes på. Detta har satt sina spår på utvecklingen under en stor del av 1970-talet. Nu är politiken inriktad på att de offentliga utgifterna skall anpassas till det utrymme som vår produktion ger. Genom att på detta sätt sanera ekonomin lägger vi en grund för en expansion inom näringslivet. Att gå den socialdemokratiska vägen med ökat budgetunderskott, ökad inflation eller ökade skatter och avgifter, vore, herr talman, dråpslaget mot de sämst ställda i samhället.

Herr talman! Det märks alltid när Thorbjörn Fälldin är illa ute — då flyr han bort. Ni har nu hållit på i sex år och sagt er sanera den svenska ekonomin. Resultatet är ett fullkomligt ras — 35 96 — för de svenska industriinvesteringarna, den högsta arbetslöshet som vi haft i modern svensk tid, framför allt bland unga människor, och ett budgetunderskott på 10 26 av BNP. Och sedan har ni mage att försöka skylla det på oss! Detta är en flykt från det ämne vi diskuterar. Visst skall vi visa återhållsamhet med statens utgifter. Men era nedskärningsprogram har den egenskapen att de drabbar framför allt de svaga grupperna, de utsatta människorna i vårt samhälle, de som har de svagaste skuldrorna och svårast ningspolitiska konsekvenserna av regeringens sparplaner att bära nedskärningarna. Samtidigt delar ni ganska skamlöst ut förmåner till de redan välbeställda. Därför får vi ökade klyftor i vårt samhälle.

Herr talman! När Olof Palme talar om perioden från 1976 till nu, är det ingen flykt från ämnet att påminna om att under den perioden har folkpensionärerna fått sin pension fördubblad, att påminna om vad som har hänt med barnbidragen, att påminna om att Olof Palme och hans partikamrater röstade mot ett förhöjt barnbidrag till flerbarnsfamiljer — de barnfamiljer som bevisligen har det sämst. Enligt socialdemokratisk värdering var de inte berättigade till ett förhöjt barnbidrag. Det är heller ingen flykt från ämnet att påminna Olof Palme om vad som har hänt för de handikappade, där anslagen när han lämnade regeringen var 6,2 miljarder kronor. Nu är de 14,8 miljarder kronor. Detta, Olof Palme, är ingen flykt från ämnet — det är ett konstaterande av vad som faktiskt har hänt. Och det har hänt under en period då det gällde att försöka bringa reda i den kostnadsoch inflationsutveckling som var en följd av den socialdemokratiska politiken.
Herr talman! Två enkla påpekanden. För det första: Budgetunderskottet var 3,6 miljarder kronor när vi lämnade regeringsmakten. Det är nu 75 miljarder kronor. För det andra: Vi ville höja bostadsstödet till flerbarnsfamiljerna i stället. Men naturligtvis flyr statsministern från ämnet. Vad vi diskuterar är regeringens egen promemoria som visar att era sparprogram i första hand drabbar mindre inkomsttagare, barnfamiljer och numera också pensionärer, medan högre inkomsttagare kommer betydligt lindrigare undan. Det står i svart på vitt i de studier som ni försöker undanhålla allmänheten. Detta vill Thorbjörn Fälldin inte diskutera, utan han flyr till alla tänkbara områden för att slippa konstatera faktum, att de borgerliga s.k. sparprogrammen, nedskärningsprogrammen, är socialt orättfärdiga och orättvisa. Det har ni själva hjälpt oss att bevisa, och det får vi på sätt och vis vara tacksamma för, även om ni försökte hindra oss att ta del av ert material.
Herr talman! Det har inte smusslats med någon promemoria. Jag påminner än en gång Olof Palme om att upprättaren själv säger att försöket till studier måste omgärdas med många reservationer. Jag vill påminna Olof Palme om att det är viktigt att sådant arbete bedrivs. Därför kommer det jobbet att fortsättas i riksrevisionsverket, i SCB osv. Har ni någon invändning mot att det görs ett sådant här kvalificerat arbete, så säg det! Men upprättaren av promemorian varnade själv för att dra de slutsatser av den Nr 154 som Olof Palme nu drar. Måndagen den
Herr talman! Jag vet inte vilket verb som är det mest lämpliga. I början av mars talade ni om i finansutskottet att denna promemoria förelåg. Sedan dess har vi begärt att få titta på den. Ni har i två, snart tre, månader hindrat oss från att — annat än i små utdrag här och där — se det material som ni själva berättade fanns. 2 och bioteknik Jag vet inte om man skall kalla det för att smussla. Man kan möjligen säga att det inte röjer någon överdriven längtan att för allmänheten redovisa det material som framställts inom regeringens kansli och att denna inte särskilt stora längtan att tala om vad man håller på med beror på att det man håller på med är utomordentligt ogynnsamt för barnfamiljer, för arbetslösa, för pensionärer och för handikappade. Allt har således sin förklaring. Sedan kan man välja verb: smussla, fördölja eller icke känna någon överdriven längtan. Jag kan ta vilket verb eller vilket uttryck som helst. För mig är det väsentliga att en rad människor drabbas av er orättfärdiga politik. Vi står på de människornas sida.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om jag vill arbeta för att det planerade internationella centret för genoch bioteknik förläggs till Sverige och Uppsala. Britta Hammarbacken har frågat om regeringen kommer att ta initiativ till förslag om lokalisering av centret till Sverige. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Biotekniken är ett dynamiskt framtidsområde, där Sverige har en betydande kompetens. Kunskapen inom biotekniken är i hög grad koncentrerad till i-länderna. Det vore värdefullt, om u-ländernas möjligheter att förvärva kunnande på detta område kunde förbättras. Inom sekretariatet för FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO, pågår ett arbete med att försöka upprätta ett internationellt centrum för genoch bioteknik. Flera svenska forskare har deltagit i detta arbete. Syftet med centret är att främja sådan forskning och utbildning inom bioteknikens område som är av speciell betydelse för att lösa u-ländernas problem. Projektet ryms dock inte inom UNIDO:s budget. Sekretariatet har därför frågat vissa medlemsländer om intresset att stå som värdland för centret. Det säger sig självt att ett sådant värdskap är förenat med kostnader. 19 Den svenska grundinställningen till institutioner på u-landsområdet är att dessa skall lokaliseras till u-länder. Undantag bör endast förekomma om u-landsförläggning skulle medföra klara olägenheter för institutionens funktion. Jag vill peka på att det vid diskussionerna om en liknande institution, ett sjöfartsuniversitet i Malmö, har krävts betydande garantier för att u-länderna direkt prioriterar förläggningen till ett i-land, att två tredjedelar av finansieringen kommer från andra internationella finanskällor samt att det ansetts att projektet bör föreläggas riksdagen. Skulle emellertid en i-landslokalisering av centret vara aktuell, vore en förläggning av centret till Sverige intressant ur flera synvinklar. Dels skulle det innebära en stimulans för svensk forskning, dels skulle det vara attraktivt för u-länderna att ha centret förlagt till ett litet neutralt land utan stora kommersiella intressen involverade. Samtidigt bör erinras om att en förutsättning för att få centret förlagt till Sverige torde vara att Sverige bidrar till investeringskostnaderna. Dessa kan givetvis uppgå till betydande belopp. UNIDO har nyligen erhållit en skrivelse från svenska ambassaden i Wien, där Sverige förklarat sig intresserat att närmare diskutera förutsättningarna för en förläggning av centret till Sverige. I detta syfte inbjuds en delegation från UNIDO att besöka Sverige för narmare diskussioner. För svenskt vidkommande är det naturligtvis angeläget att klarlägga bl.a. vilka kostnader som blir aktuella och hur de skall bestridas innan ställning kan tas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för ett hyggligt svar på min fråga. Bakgrunden till frågan är att FN:s industriorgan UNIDO undersöker, som industriministern sade, förutsättningarna för att inrätta ett internationellt centrum för genteknik och bioteknik. Enligt planerna skall vetenskapsmän och tekniker från ioch u-länder där gemensamt ägna sig åt forskningsoch utvecklingsarbete rörande problem av intresse för u-länderna. Personalstaben beräknas uppgå till omkring etthundra personer. Här rör det sig om en mycket viktig forskning. Det råder inget tvivel om att lokaliseringen av centret till Sverige skulle ge Sverige många fördelar. Möjligheterna att få internationellt högkvalificerade forskare skulle öka och den intellektuella miljön skulle breddas. Det skulle också, som industriministern framhöll, vara intressant för u-länderna att ha centret förlagt till ett litet, neutralt land, där stora kommersiella intressen inte är involverade. Många länder har nämnts som tänkbara värdländer, bl.a. Frankrike, Irland, Mexico, Argentina, Brasilien och Filippinerna. Från UNIDO sekretariatets sida har man dessutom visat ett direkt intresse för Sverige. Till bilden hör också att Uppsala har särskilt goda förutsättningar att svara för värdskapet. Vid Biomedicinska centrum — BMC —- i Uppsala finns en för hela Europa unik, samlad och bred kompetens inom medicin, biokemi, biomedicin, farmaci, veterinärmedicin och agrikultur. BMC och övriga biovetenskaper i Uppsala kan ge det nödvändiga stödet till UNIDO Nr 154 centret. Jag har, herr talman, ett dubbelt syfte med min fråga. För det första vill jag försäkra mig om att regeringen och industriministern gör vad som är möjligt för att det internationella centret för genteknik och bioteknik skall kunna förläggas till Sverige. För det andra vill jag gärna få industriministerns ord på att Uppsala vid en eventuell förläggning till Sverige är den självklara och naturliga orten. På den ena av dessa två punkter har jag fått ett mycket tillfredsställande svar. Industriministern omtalar ju att Sverige nyligen anmält sitt intresse för en eventuell förläggning till Sverige och att man också från svensk sida alldeles nyligen har inbjudit en delegation från UNIDO att göra en resa till Sverige. Men jag vill upprepa min fråga när det gäller Uppsala som lokaliseringsort. Anser industriministern att Uppsala är den självklara orten vid en eventuell förläggning till Sverige? Jag har till sist ytterligare en kort följdfråga: När kommer, enligt industriministerns bedömning, frågan om inrättandet av ett centrum och placeringen av detta att slutgiltigt kunna avgöras?

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag kan instämma i Jörgen Ullenhags tillfredsställelse över den positiva tonen i regeringens inställning. Jag har haft en möjlighet att följa utvecklingen på detta område under de senaste åren i delegationen för hybrid-DNA-frågor, och jag kan bara konstatera att forskningen och utvecklingen nu går i accelererande takt men att också det kommersiella utnyttjandet av tekniken ökar i motsvarande grad. Jag tycker därför att det är viktigt att utvecklingen på den internationella sidan är tillfredsställande. Vi var några centerpartister som under den allmänna motionstiden i våras väckte en motion där vi framhåller att ett svenskt initiativ för en lokalisering av det föreslagna centret till Sverige bör undersökas. Sverige skulle kunna medverka till att en helhetssyn anläggs på genteknikens utveckling, att den icke-kommersiella inriktningen blir tongivande och att verksamheten inriktas på att komma tredje världens länder till del. Denna motion har nyligen behandlats av riksdagen, och den fick en välvillig men något passiv behandling, måste jag säga. Det är därför desto bättre att vi nu får dessa klart positiva reaktioner från industriministern i frågesvaret. Jag tror nämligen att det ligger en risk i att allt fler forskare världen över knyts upp till företag och industrier. Enligt en artikel av Björn Fjestad som jag läste häromdagen har mer än 200 företag startats i USA med huvudsyfte att tillverka produkter med denna teknik. Vidare sägs att det pågår en kamp mellan företagen om att kontraktera de bästa mikrobiologerna som konsulter eller styrelsemedlemmar. Som en kommentar till detta säger Donald Kennedy, rektor vid Stanford University: ”Denna utveckling är 2 sannolikt mer oroande än de säkerhetsfrågor som restes i mitten av 1970-talet.” Det är så att informationsflödet kan bromsas forskare emellan på grund av den naturliga konkurrensen företag emellan, och den tredje världens problem kan komma att hamna i skymundan. Det finns en risk för att klyftan mellan ioch u-länder ökar mer och mer, att det teknologiska gapet ökar. Vad vi behöver nu och för framtiden är en helhetssyn, en breddning och en generös och öppen attityd vad gäller de resultat som forskningen kommer fram till. Sverige har en god tradition att försvara i detta avseende gentemot tredje världen och när det gäller de utvecklingsfrågor som är förknippade med genteknik och bioteknik, där också etiska och humanitära synpunkter naturligt kommer in. Herr talman! Jag har ingen anledning att ställa några intrikata följdfrågor med anledning av svaret, eftersom diskussionerna redan föreberetts och jag alltså anser att vår motion har följts upp. Men jag vet att det finns ett intresse av att få tidsfaktorn närmare specificerad. Jag ber alltså att få en kommentar till ärendets vidare hantering och ett svar på frågan när man kan vänta ett resultat av de överläggningar som har inletts.

Herr talman! Får jag först till herr Ullenhag säga att det beträffande lokaliseringen ur min synpunkt knappast är någon tveksamhet om var en lämplig lokalisering av ett eventuellt centrum i Sverige skulle vara. Det är Uppsala med Uppsala biomedicinska centrum som enligt min uppfattning är den lämpliga basen för ett center av denna karaktär. Jag har dessutom med tillfredsställelse noterat att det föreligger enighet bland landets berörda vetenskapsmän och administratörer inom universitetsväsendet om att det är Uppsala biomedicinska centrum som är den lämpliga basen för centret i fråga. När det gäller tidsfaktorn och arbetets fortsatta bedrivande vill jag nämna att detta pågår på tjänstemannaplanet. En av mina medarbetare har varit nere i Wien för att närmare diskutera hur arbetet kan bedrivas vidare. Jag väntar en rapport inom kort från denna medarbetare. Jag är själv beredd att ta en direktkontakt med UNIDO:s ledning när förutsättningarna härför är närmare klarlagda. Jag hoppas att det skall kunna ske i augusti månad, men det beror naturligtvis mycket på hur olika faktorer kan utveckla sig. I detta sammanhang är framför allt finansieringsfrågan en stor och tung omständighet. Jag noterar med tacksamhet att riksdagen har en beredskap på området genom Britta Hammarbackens och Karin Israelssons motion. Jag räknar med att vi kan driva denna fråga med all målmedvetenhet och utan onödig tidsutdräkt.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaren också på mina kompletterande frågor. Det var utmärkt att industriministern tog så klar ställning också när det gäller lokaliseringen till Uppsala. Jag har därmed fått svar också på min andra delfråga. I en UNIDO-rapport vilken, som industriministern säkerligen väl känner till, framlades för ett halvår sedan beskrevs närmare det föreslagna UNIDO-centret. Det framgår klart av den rapporten från den 9 november 1981 att forskningskvaliteten kommer att bli hög. Väsentliga bidrag skulle kunna ges till utvecklingen både inom genteknik och bioteknik. Förutom forskningsoch utvecklingsarbete skall dessutom, enligt planerna och enligt rapporten, en laborativ upplärning av u-landsstipendiater ske. Centret skall också ha ett ansvar för ett samarbete mellan olika u-länder på tekniskvetenskaplig nivå och skall dessutom arrangera sammankomster mellan framstående forskare från både i-länder och u-länder. Detta understryker enligt min mening vilken viktig verksamhet det är fråga om. Låt mig, herr talman, till sist slå fast att en förläggning till Sverige skulle dels ge svenska forskare möjligheter till viktiga insatser för utvecklingen i u-länderna, dels innebära en viktig stimulans för den egna forskningen i vårt land. Jag noterar med tillfredsställelse att industriministern nu själv kommer att agera i frågan under sensommaren. Jag tackar än en gång för svaret på mina frågor.
Herr talman! Bara några ytterligare kommentarer. Den teknik som vi nu diskuterar innehåller mycket av utmaning och av framtidsutveckling. Det hindrar inte att det också finns frågetecken med i sammanhanget. Biotekniken räknas länder emellan alltmer som ett strategiskt insatsområde, och det kan försvåra utbudet.
ASSI i Karlsborg har i sin verksamhet två särskilt svåra problem för att kunna nå ett gott resultat. Det ena är kapitalförsörjningen och det andra är råvaruimporten. Enligt prop. 1978/79:25 beviljades ett lån på 275 milj.kr., men amorteringsvillkoren blev så stränga att generering av medel för egen utveckling omintetgörs. Det är bl.a. fråga om ett vinstgivande och oljebesparande projekt. Beträffande råvaruförsörjningen måste ca 300 000 m?
Vad jag tycker är angeläget är att vi får till stånd en kommunikation mellan forskare och mellan länder och även att vi får tillfälle att ge uttryck för i-ländernas solidaritet med u-länderna när det gäller dessas problem.
årligen importeras till en merkostnad av 40-50 milj.kr. i förhållande till normala virkespriser. 1. Har industriministern möjlighet att åstadkomma en ändring i industridepartementets beslut den 12 juni 1980 så att amorteringskravet lindras? 2. Vill industriministern medverka till att ASSI i Karlsborg får större del av sitt råvarubehov tillgodosett från domänverket och därigenom bättre konkurrenskraft?
Jag ser det som mycket viktigt att ett litet neutralt, alliansfritt land som Sverige får vara ledande på området.

Herr talman! Arne Lindberg har frågat dels om jag har möjlighet att åstdkomma en ändring i industridepartementets beslut den 12 juni 1980 så att amorteringskravet lindras för Karlsborgs Bruk inom ASSI, dels om jag vill medverka till att ASSI Karlsborg får en större del av sitt en bättre lönsamhet vid ASSI i Karlsborg råvarubehov tillgodosett från domänverket och därigenom bättre konkurrenskraft. Inom ASSI Karlsborg har nyligen en större investering genomförts. Investeringen har finansierats genom ett statligt tillskott på 275 milj.kr. och genom ett statligt lån på 275 milj.kr. med villkorlig amorteringsoch räntebetalningsskyldighet. Detta innebär att ASSI behöver amortera och betala ränta på lånet först då verksamheten i Karlsborg visar överskott. Jag anser inte att det nu finns någon anledning att ändra på villkoren för lånet. Jag vill i sammanhanget erinra om att jag har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att studera vissa frågor inom Statsföretagsgruppen. Arbetsgruppen skall bl.a. lägga fram förslag om hur Statsföretagsgruppens och däribland ASSI:s kapitalbehov skall tillgodoses. Resultatet av arbetsgruppens arbete kommer att föreligga under hösten 1982. Frågan om eventuell ökad råvaruförsörjning från domänverket till Karlsborgs bruk avgörs av företagen på egen hand. Dessa frågor kan emellertid komma att beröras i ett annat sammanhang. Som bekant har domänverkets generaldirektör i uppdrag att utarbeta förslag till samverkan mellan ASSI och NCB samt domänverket. Jag utgår ifrån att även frågan om den statliga skogsindustrins virkesförsörjning kommer att studeras i detta sammanhang.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaren på mina två frågor om verksamheten vid ASSI Karlsborg. Beträffande det villkorslån på 275 milj.kr. som i dagens läge avsevärt försvårar kapitalförsörjningen när det gäller nya och vinstgivande investeringar, hade jag kanske hoppats på ett något positivare svar. Det förefaller som om Statsföretag AB hamnat i en byråkratisk stelbenthet. Att avkräva ett företag 75 70 av vinsten i amortering, när pengarna behövs för en tillfällig satsning på ett projekt som beräknas ge mycket god utdelning och samtidigt spara olja för 10 milj.kr. per år tycks mig i högsta grad tvivelaktigt. Tyvärr har ju inte företaget befogenhet att ta upp lån på den vanliga kapitalmarknaden. Det finns emellertid i industriministerns svar en uppgift som inger förhoppningar, nämligen att den inom Statsföretagsgruppen tillsatta arbetsgruppen skall komma med positiva förslag till lösningar på bl.a. ASSI:s kapitalbehov i Karlsborg. Men det är faktiskt bråttom för att man inte skall missa en god utveckling. Svaret på den andra frågan tolkar jag som en ljusning i den dystra situationen. ASSI Karlsborg tvingas importera virke — i fjol ca 300 000 kubikmeter och till ett pris av upp till 400 kr. per kubikmeter. Motsvarande priser på inhemskt virke har varit ungefär 200 kr. per kubikmeter. Denna import har åsamkat ASSI Karlsborg en förlust på mellan 40 och 50 milj.kr. Samtidigt har det ävenledes statliga domänverket sålt avsevärda kvantiteter virke till företag utanför Statsföretagsgruppen. Nog borde väl statens skogar i första hand komma den statliga förädlingsindustrin till del. Mig veterligt finns det ingen annan företagsenhet än Statsföretag som säljer billigt virke till konkurrerande företag, samtidigt som man själv importerar dyr råvara. Jag kommer att med stort intresse följa den nye generaldirektörens åtgärder i denna fråga. 1. Har industriministern möjlighet att beträffande villkorslånet påverka Statsföretag att bevilja en tillfällig dispens från kravet på att 75 90 av vinsten skall användas till amortering? 2. Hur fort kan förslaget om samverkan mellan ASSI och domänverket väntas föreligga?
Herr talman! Jag kan som svar på de båda kompletterande frågorna säga att där klarnar perspektiven i höst. Det är ju så att den arbetsgrupp som sysslar med att se över Statsföretags organisation i samband med den nödvändiga finansiella rekonstruktionen skall ha ett resultat klart i höst. Jag räknar med att generaldirektör Lennart Schottes översyn av möjligheterna till samverkan mellan de statliga skogsintressena också skall föreligga vid samma tidpunkt. Får jag sedan rent allmänt också säga att frågan om finansiering av dotterbolag till Statsföretag liksom frågan om investeringar och andra angelägenheter som gäller ASSI i egenskap av dotterbolag till Statsföretag i första hand avgörs och handläggs av ASSI:s ledning i samverkan med moderbolaget, dvs. Statsföretags ledning. Jag vill också påpeka att Statsföretag självfallet måste ha krav på att de investeringar som görs inom gruppen är affärsmässiga och kan uppvisa lönsamhet.

Herr talman! Det är klart att man måste kräva lönsamhet även i statliga företag. Den sanering som har skett, bl.a. när det gäller Karlsborg, har ju visat att det med konstruktiva åtgärder finns möjligheter att få lönsamhet på sikt. Alla sorters arbetstagare i Karlsborg har i gott minne vad industriministern åstadkommit genom satsningen i Karlsborg. Det är deras talan jag för här beträffande den framtida utvecklingen. Jag tror att jag vågar ta med mig hem beskedet att industriministern med synnerligt intresse följer den här frågan och att de två svar som jag fått också innebär en förhoppning om en god utveckling. Med detta ber jag att få tacka för svaret. en bättre lönsamhet vid ASSI i Karlsborg

Herr talman! Sven Aspling har frågat mig om jag är beredd att medverka till att frågan om ACO Läkemedel organisatoriskt och ägarmässigt löses på ett sådant sätt att företaget kan fortleva och utvecklas som producent av billiga basläkemedel. Kurt Hugosson har frågat mig dels om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att ACO:s läkemedelstillverkning i Göteborg läggs ned, dels om jag anser det önskvärt att all läkemedelstillverkning koncentreras till Stockholm-Uppsalaregionen. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Interpellationen har framställts med anledning av att det inom KabiVitrum AB funnits planer på att sälja vissa delar av dotterbolaget ACO Läkemedel AB. ACO, som omsätter ca 200 milj.kr., har en marknadsledande ställning i Sverige när det gäller receptfria läkemedel och hudvårdsmedel och har en stor marknadsandel bl.a. när det gäller sterila vätskor för sjukhusbruk. Det är riktigt att ett förhållandevis stort företag med inriktning på billiga basläkemedel som ACO fungerar prispressande i fråga om de preparat bland vilka det finns likvärdiga artiklar. Genom att företaget har en effektiv produktionsapparat baserad på en allmänt tillgänglig teknologi förstärkts företagets möjligheter att hålla låga priser på sitt sortiment. Jag delar den uppfattning som uttrycks i proposition 1970:74 om ny organisation av läkemedelsförsörjningen m.m., där det om ACO:s uppgifter sägs att ACO skall ”utgöra en konkurrensfaktor inom läkemedelstillverkningen genom att särskilt ha till uppgift att säkra tillgången på neutrala basläkemedel till låga priser”. I likhet med interpellanten ser jag det som betydelsefullt att ACO fullföljer sin uppgift. Enligt min mening kan det ske bäst genom att ACO även i fortsättningen ingår i den statliga läkemedelskoncernen, vilken ju har många gemensamma resurser som ACO kan dra nytta av. Det finns inte någon konflikt mellan ACO:s affärsidéer och övergripande målsättning å ena sidan och KabiVitrumkoncernens målsättning, t.ex. i fråga om förräntning av i företaget arbetande kapital, å andra sidan. Lönsamhetskraven är en förutsättning för en rationell drift, vilket i sin tur är den självklara förutsättningen för att ACO skall kunna fullgöra sin uppgift som aktiv konkurrensfaktor på den svenska läkemedelsmarknaden. För ACO, som för varje annat företag, är det dock nödvändigt att successivt se över strukturen såväl i produktsortimentet som i produktionsresurserna. För ACO:s del har detta lett till förslag från företagsledningen om att lägga ned fabriken i Göteborg och överföra delar av produktionen till ACO:s fabriker i Matfors och Stockholm. Genom denna åtgärd skulle likartad produktion kunna sammanföras och ACO:s sortiment av sterila vätskor få en tillfredställande lönsamhet, varigenom företaget får möjlighet att långsiktigt och uthålligt konkurrera med importerade produkter. Jag vill understryka att det ankommer på företagets ledning och styrelse att besluta i dessa frågor. Läkemedelsindustrin är till stor del lokaliserad till Stockholm-Uppsalaregionen. Detta förhållande kan vålla problem från beredskapssynpunkt. De myndigheter som har till uppgift att trygga hälsooch sjukvården i kriseller krigssituationer har denna fråga under uppsikt. I det aktuella fallet avses en stor del av produktionen komma att öveföras från Göteborg till Matfors utanför Sundsvall. Berörda myndigheter har därför, i yttrande till regeringen över en framställning av ACO, avstyrkt att företaget beviljas beredskapsmedel för att upprätthålla driften vid fabriken i Göteborg.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation rörande situationen i ACO Läkemedel AB är det förhållandet att man från de berörda personalorganisationernas sida har hävdat att det föreligger ett akut hot mot ACO som producent av billiga läkemedel för den svenska marknaden. Ett av syftena med interpellationen har varit att få en bekräftelse på att regeringen står fast vid den tanke som bl.a. kom till uttryck i samband med förstatligandet av ACO, nämligen att det är värdefullt om samhället genom egen produktion av billiga basläkemedel kan bidra till en fungerande konkurrens på detta område. Jag noterar med tillfredsställelse att industriministern i sitt svar ger en sådan bekräftelse. Ett andra syfte med interpellationen har varit att peka på de problem som den nuvarande organisatoriska inplaceringen av ACO i KabiVitrum kan innebära. Enligt uppgifter från personalorganisationerna skulle det föreligga svårigheter och motsättningar mellan den inriktning som gäller för KabiVitrumkoncernen i dess helhet och de uppgifter som ACO har. Jag har tagit upp detta i min interpellation för att få industriministerns syn på denna icke oväsentliga fråga. Det tredje syftet med min interpellation har varit att få klarhet i om industriministern är beredd att aktivt medverka till att de problem som jag här i korthet redovisat får en varaktig lösning. Det föreligger uppenbara skäl som talar för att man i det här läget förutsättningslöst borde pröva frågan om en ny organisatorisk lösning. Det är tänkbart att andra ägarformer skulle kunna ge ACO bättre möjligheter att fortleva och utvecklas som producent av billiga basläkemedel. Jag har i min interpellation pekat på möjligheterna till en anknytning till landstingen. Men självfallet kan också andra lösningar tänkas. Det finns dock ingen anledning att här och nu ta ställning till hur en sådan lösning mera slutligt skulle kunna tänkas utformas. I sitt svar säger nu industriministern att ACO enligt hans mening bäst kan fullfölja sin uppgift, om företaget även i fortsättningen ingår i den statliga läkemedelskoncernen. Industriministern är därmed uppenbarligen inte heller beredd att diskutera organisatoriska och ägarmässiga förändringar för ACO:s del. Industriministern hänvisar till att det i den statliga läkemedelskoncernen finns många gemensamma resurser som ACO kan dra nytta av. Han säger vidare att det inte finns någon konflikt mellan ACO:s affärsidéer och övergripande målsättning å ena sidan och KabiVitrumkoncernens målsättning, t.ex. i fråga om förräntning av i företaget arbetande kapital, å andra sidan. Till det kan sägas att jag inte har hävdat att det skulle föreligga en konflikt. Vad jag pekat på är att det är de berörda personalorganisationernas uppfattning att det föreligger en motsättning mellan den inriktning som gäller för koncernen som helhet och de uppgifter som ACO har och som industriministern och jag tydligen är överens om att ACO skall ha. Enligt min mening får personalorganisationernas uppfattning indirekt ett visst stöd i 1981 års redogörelse för det statliga företaget. Där sägs bl.a. att man inom KabiVitrum aktivt arbetar för att anpassa koncernen till en alltmer internationaliserad verksamhet. Även om inte detta nödvändigtvis skall behöva innebära negativa konsekvenser för ACO, innesluter utvecklingen uppenbarligen problem i olika avseenden. Jag skulle därför gärna vilja att industriministern redovisade sin syn på den frågan.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka industriministern för svaren på de båda frågor jag har ställt. Efter det att man inom ACO-koncernen kommit fram till att man inte skall sälja bort eller lägga ned en del av verksamheten har man bestämt sig för att flytta produktionen från Göteborg till Stockholm-Uppsalaregionen och till Matfors utanför Sundsvall. Dessa förslag är baserade på mycket mekaniska kostnadskalkyler. Jag kan inte finna att det utifrån företagsekonomiska utgångspunkter är motiverat med en sådan organisatorisk förändring av ACO-koncernen. I sitt svar på min fråga säger industriministern att man skulle få en tillfredsställande lönsamhet genom åtgärden att lägga ned produktionen i Göteborg och flytta över den till företagets fabriker på andra håll i landet och sammanföra den med verksamheten där. Företaget skulle därigenom få möjlighet att långsiktigt och uthålligt konkurrera med importerade produkter. Jag vill emellertid först konstatera att det inte är ACO utan KabiVitrumkoncernen som har ekonomiska problem. Under de senaste åren har ACO redovisat en vinst på 10 milj.kr. Det är en avkastning på mer än 10 96 av det egna kapitalet. Göteborgsfabriken har levererat in över 15 milj.kr. till KabiVitrums overhead-kostnad. Vi vet att KabiVitrum har haft lönsamhetsproblem under ett antal år, men jag tycker inte att man skall lösa dem på det sätt som man nu föreslår, för det innebär trots allt på sikt ett hot mot den inhemska framställningen av basläkemedel. En förflyttning av ACO:s produktion från Göteborg skulle betyda att en väl fungerande produktionsorganisation, som byggts upp under stark kostnadspress, bryts sönder. De kalkyler som ligger till grund för företagsledningens bedömning verkar minst sagt vara osäkra. Man har från fackligt håll kommit fram till att en överflyttning av produktionen till övriga ACO och KabiVitrumanläggningar skulle ställa sig åtminstone 3 milj.kr. dyrare per år än ett bibehållande av produktionen i Göteborg.

Dessutom har man pekat på den betydande osäkerhet i företagsledningens kalkyler som bl.a. manifesteras i att man vid en rad tillfällen ändrat sina kalkyler utan att ange skäl till detta. I detta sammanhang vill jag särskilt understryka att en viktig del av den här ekonomiska bedömningen är avyttringen av fabrikslokalerna i Göteborg. Jag kan meddela industriministern att vi i Göteborg har ett stort antal industrifastigheter som står tomma. Det skulle därför ställa sig utomordentligt svårt att avyttra ACO:s lokaler just nu. En nedläggning av Göteborgsfabriken, som berör ca 160 personer, varav 75 Jo kvinnor, skulle innebära betydande svårigheter för dessa ur sysselsättningssynpunkt. F.n. finns i Göteborgsregionen drygt 12 000 registrerade arbetslösa. Knappt 11 000 personer är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då har jag i dessa siffror inte räknat in de drygt 1000 ungdomar i åldern 16-17 år, för vilka man endast tillfälligt löst sysselsättningsproblemet. Om inga drastiska trendbrott inträffar kommer enligt nu gällande aktuella framtidsbedömningar obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbete att öka med ca 20 000 fram till 1985. Mot bakgrunden av den arbetsmarknadsbilden kan man slå fast att de personer som friställs vid en nedläggning av Göteborgsfabriken riskerar att möta stora svårigheter när det gäller att finna nytt arbete. Om det skulle vara möjligt att omplacera de anställda innebär nedläggningen att sysselsättningsproblemen lyfts över till andra personer som låsts ute från arbetsmarknaden. Det är alltså en mycket dyster situation ur arbetsmarknadssynpunkt i Göteborgsområdet. Svårigheterna, speciellt för den kvinnliga arbetskraften, att finna andra arbetsuppgifter är utomordentligt stora. Sedan ställde jag frågan hur industriministern ser på en koncentration av läkemedelstillverkningen till Stockholm-Uppsalaregionen. Jag har av svaret fått veta att detta är ett problem ur beredskapssynpunkt men att de berörda myndigheterna icke har velat medverka till att ge ett speciellt industristöd till ACO för att bibehålla fabriken i Göteborg. Men jag vill i detta sammanhang inte bara aktualisera beredskapssynpunkterna. Jag vill också peka på att vi i Göteborg har en mycket stor sjukvårdsorganisation, som är utvecklingsoch forskningsinriktad. Samarbetet mellan ACO-fabriken och Göteborgs sjuk vård har — det tror jag båda parter kan intyga — varit utomordentligt värdefullt. Jag vill i detta sammanhang också erinra industriministern om att läkemedelskommittén vid Göteborgs sjukvård i år upphandlat för mellan 5 och 6 milj.kr. från ACO. Därigenom utgör västra Sverige en viktig avsättningsmarknad för ACO. Även från dessa utgångspunkter tror jag att det är utomordentligt olyckligt om företagsledningen — jag håller med industriministern om att det är företagsledningen som skall fatta detta beslut — fattar det beslut som man nu avser att ta vid ett sammanträde i början av juni. Jag tror att det är olyckligt med hänsyn till ACO:s framtid om man i detta läge börjar rasera en väl fungerande organisation.
Herr talman! Jag vill först och främst säga att enligt min uppfattning har KabiVitrum och ACO följt de principer som gäller för Statsföretags dotterbolag, dvs. man har i sin planering eftersträvat en så rationell produktion som möjligt. Jag vill också säga att det inte är så att fabriken i Göteborg är en resultatsenhet, utan det är sortimentet som man har möjlighet att lönsamhetsbestämma. Enligt de informationer vi fått spar man stora summor genom att genomföra den omorganisation som här är aktuell. Jag har alltså ingen anledning att ifrågasätta företagsledningens sätt att hantera den här frågan, eftersom man uppenbarligen följer de direktiv som Statsföretags ledning har gett. Jag tror att man skall slå fast att fördelarna med en samordning här är mycket större än nackdelarna. Dessutom bör man komma ihåg — något som Kurt Hugosson inte berörde — att KabiVitrum nu har kommit över sina svårigheter och på nytt är ett lönsamt företag.
Herr talman! En slutsats av industriministerns svar på min interpellation och väl också av debatten här i dag är att vi är överens om att ACO:s uppgift även fortsättningsvis skall vara att producera billiga basläkemedel och att på det sättet bidra till en fungerande konkurrens på den delen av läkemedelsmarknaden. Jag tycker att det är värdefullt att vi fått detta fastslaget. Jag vet, herr talman, att de anställda vid ACO delar min uppfattning på den punkten. En fråga som däremot inte blivit påtagligt klarare genom dagens debatt är den som gäller hur ACO bäst skall fullgöra sin viktiga uppgift. Låt mig därför, herr talman, understryka att det är angeläget att regeringen aktivt följer ACO:s utveckling. Frågan om ACO:s organisation borde därvid bli föremål för en seriös prövning. Under alla omständigheter är det angeläget att garantier skapas för ACO:s fortbestånd och utveckling som ett samhällsägt företag med uppgift att utgöra en viktig konkurrensfaktor inom läkemedelstillverkningen och för att därmed också säkra tillgången på neutrala basläkemedel till låga priser. På den punkten har dagens debatt understrukit denna viktiga angelägenhet.
Herr talman! Jag måste ställa en fråga till industriministern med anledning av hans inlägg. Man spar stora pengar, säger industriministern, om man lägger ned verksamheten i Göteborg och överför den till andra delar av koncernens produktionsanläggningar. Jag förstår inte det. Enligt den information jag fått från ACO:s företagsledning har företaget en vinst som överstiger 10 70 av det arbetande kapitalet. Bara Göteborgsanläggningen levererade förra året in 15 eller 16 milj.kr. i koncernbidrag. Jag förstår alltså inte vad det är för pengar man sparar i en verksamhet som går med vinst. Möjligen är det så att industriministern avsåg att säga att vinsten ökar om man gör den här förändringen. Men — det är här jag kommer in på den principiella sidan — genom den här typen av organisatoriska förändringar inom koncernens ledning, där vi vet att man har en negativ syn på basläkemedel, skingras inte oron för framtiden. Rent allmänt ser jag med oro på den koncentration av läkemedelstillverkningen som sker till Stockholm-Uppsalaregionen. Trots att Göteborgs sjukvård är bland de mest forskningsinriktade och utvecklingsinriktade har vi mycket få tillverkningsenheter i Göteborgsregionen. Genom samarbete mellan ACO och vår sjukvård bör väsentliga bidrag kunna ges till produktutvecklingsarbetet. Vi befarar också i Göteborgsområdet att en nedläggning av produktionen i Göteborg kan innebära att ACO:s profil som basläkemedelsföretag inte kommer att bestå. Detta kan komma att få stora konsekvenser för prisnivån. Jag får lov att säga att jag är en aning förvånad över att industriministern, som är centerpartist, ser så positivt på koncentrationstendenserna. Jag tycker det rimmar väldigt illa med den decentralisering som är centerns honnörsord. Eftersom det uppenbarligen är en lönsam verksamhet som man avser att lägga ner, har jag mycket svårt att förstå att industriministern är positiv till en sådan förändring när vi upplever de stora sysselsättningsmässiga problemen i landet och i Göteborgsregionen.
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att man ökar produktionen t.ex. i Matfors. Det är ju faktiskt i så fall en decentraliserad produktion. Jag har själv i mitt svar sagt att jag inte tycker koncentrationen till Stockholm och Uppsala, bl.a. från beredskapssynpunkt, är att föredra. Men den prövning som myndigheter har gjort beträffande koncentrationen till Stockholm och Uppsala kontra Göteborg visar ju att man från beredskapssynpunkt inte är beredd att gå in och speciellt stödja Göteborgsanläggningen, som från den här synpunkten bör anses vara att jämföra med Stockholmsoch Uppsalaanläggningarna. Så blanda inte in de regionalpolitiska synpunkterna här! Skulle det vara fråga om en nyetablering och inte om ett bättre utnyttjande av den befintliga produktionsapparaten, kan jag försäkra herr Hugosson att jag skulle förorda helt andra lokaliseringsorter. Nu skall herr Hugosson också komma ihåg att problemet är att det produktsortiment som det är fråga om är utsatt för stark internationell konkurrens och inte i sig självt är lönsamt — även om ACO Läkemedel liksom KabiVitrum är lönsamt som företag. Det är alltså inte möjligt, utifrån de principer som gäller för statliga företag, att vi från regeringens eller riksdagens sida ålägger KabiVitrum och ACO Läkemedel sådana restriktioner att de inte kan organisera sin produktion på ett så lönsamt och effektivt sätt som möjligt. Det är ändå till sist det som avgör företagets möjligheter att erbjuda de anställda trygghet.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i det senaste som industriministern sade, att företagens lönsamhet är grunden för att klara sysselsättningen. Men då menar jag att när man har en avkastning på det arbetande kapitalet som uppgår till mer än 10 96, är situationen inte så bekymmersam för företaget. Jag skulle vilja säga att det är en ganska positiv situation, särskilt som vi vet att speciellt Göteborgsfabriken kanske är den mest lönsamma inom ACO. Nu säger industriministern att det blir en decentraliserad produktion, eftersom viss del överförs till en anläggning som redan finns i Matfors. Men det är bara en viss del som går till Matfors. Sanningen är ju den, industriministern, att det blir en produktionsanläggning mindre om man fullföljer det här beslutet. Det blir en koncentration, och koncentrationen till Stockholm-Uppsalaregionen blir betydligt större än vad den i dag är. Sedan sade industriministern — vilket är mycket avslöjande — att om det hade varit fråga om en nylokalisering, skulle han ha föreslagit helt andra lokaliseringsorter. Vi har i Göteborgsregionen erfarenhet av den negativa inställning som industriministern har till Göteborgsområdet. Industriministern har uppenbarligen icke någon förståelse för att vi genom denna organisatoriska förändring skapar arbetslöshet i en region som har utomordentligt stora bekymmer på arbetsmarknaden.
Herr talman! Förlåt, men nu talar Kurt Hugosson mot bättre vetande. Av de industripolitiska insatser som jag har haft ansvaret för har en mycket väsentlig andel kommit Göteborgsregionen till del. Och jag har många gånger haft tillfälle att till Kurt Hugosson säga att Göteborg är en välutvecklad industriell region och att det är en styrka för svenskt näringsliv. Jag har självfallet ingenting emot att den regionen utvecklas vidare. Men ett enstaka företags dispositioner är faktiskt inte en fråga för denna kammare eller för regeringen.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag tycker att det finns all anledning att vi i detta hus och denna kammare för principiella diskussioner med industriministern om omlokalisering av statlig verksamhet från en ort till en annan. Debatten om att man skall koppla samman omlokaliseringsfrågor med sysselsättningsproblem hör också hemma i denna kammare.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig: 2. Om detta är regeringens uppfattning, med vilka medel skall ansvaret utkrävas? 3. Om Stora Kopparberg inte tar sitt ansvar för Vikmanshyttan, har regeringen för avsikt att gå in och garantera den utlovade nivån på sysselsättningen? Bakgrunden till frågan är att det i de företag som tillkom efter nedläggningen av specialstålstillverkningen i Vikmanshyttan f. n. finns drygt 280 anställda, mot ca 330 år 1980. Nedgången har i huvudsak orsakats av att isolerglastillverkningen upphört. Som svar på Lars-Ove Hagbergs frågor vill jag nämna att det arbete som startade med att finna nya arbetstillfällen efter beslutet om nedläggningen av stålverket hade som målsättning att nå 400 nya jobb. Något bindande löfte om att Stora Kopparberg eller någon annan skulle garantera 400 nya jobb tror jag inte har lämnats eller ens kan lämnas. Någon formell möjlighet att avkräva ett företag sådana garantier finns inte. Länsmyndigheter, kommunen, företaget och inte minst de anställda har uträttat ett mycket förtjänstfullt arbete när det gäller sysselsättningen i Vikmanshyttan. Jag är fullt medveten om att det finns problem vid några av de där nu verksamma enheterna. Varken länsmyndigheterna, Hedemora kommun eller Stora Kopparberg har slutat söka efter nya arbetstillfällen. Bl. a. pågår ett projekt för intensifierade näringslivsinsatser i kommunen, vilket till en del finansieras av Stora Kopparberg.

Herr talman! Vikmanshyttan har anor från långt före 1500-talet, och det är en stålort som sedan har drabbats av den ena förändringen efter den andra. I 1970-talets stora nedläggningsvåg var Vikmanshyttan den första ort som drabbades. Stora Kopparberg övertog bruket 1967. Under sommaren 1976 beslutade Stora Kopparbergs styrelse att Vikmanshyttan skulle läggas ned, och på hösten blev det bekant för människorna, och dråpslaget var ett faktum: hela bruket skulle läggas ned, och 439 arbetare stod utan jobb. Bakom kulisserna hade under lång tid Jernkontoret, med sina strukturut redningar om specialstålverken, samordnat överläggningarna mellan Uddeholm och Stora Kopparberg. Det gällde att samordna Uddeholms Hagforsenhet och Storas Söderforsenhet. Priset för detta var Vikmanshyttan och över 400 jobb. Samtidigt skall nedläggningen av Vikmanshyttan ses som det första steget av Stora Kopparberg att fly stålindustrin — den stålindustri som man själv varit med om att underminera och som man nu helt har övergivit. Det är också skäl att påminna om att Stora Kopparberg fick en mycket fördelaktig uppgörelse vad gäller Domnarvets Jernverk när SSAB bildades. Sedan har man också haft — om jag får uttrycka det så — fräckheten att smita från det 25-procentiga ansvaret. Fallet Vikmanshyttan blev den borgerliga regeringens första stora fråga på det näringspolitiska området. Med den frågan lanserade industriministern sin doktrin, där företagen själva skulle ta sitt sociala ansvar. Och Stora Kopparberg lovade, efter ett kraftigt opinionstryck, att ordna 400 ersättningsjobb i Vikmanshyttan. De frågor som jag har ställt till industriministern och som han har svarat på, vilka jag också tackar för, är frågor om Åslingdoktrinens syfte och innehåll. Vikmanshyttan var den första orten som fick detta problem. Vad jag kan förstå syftar doktrinen — när man ser det hela 5-6 år efteråt — till att minska samhällets ansvar för och roll i industrin, vilket har varit ett genomgående tema sedan 1976. Dagens svar på mina frågor visar detta, dvs. att samhället inte kan ingripa och inte skall ingripa — allt enligt industriministern. De som under årens lopp har drabbats av nedläggningar, arbetslöshet och oro för arbetslöshet kan med rätta ställa frågan: Är inte Åslingdoktrinen en gigantisk bluff, ett sätt att undandra sig det politiska anvaret? Stora Kopparbergs roll som bov i Vikmanshyttan lindrades genom dess löfte om 400 jobb. Det var till viss del en framgång för den s.k. Åslingdoktrinen, men den blev kortvarig. Drygt 300 jobb skapades, men sedan började problemen. Det kan även påpekas att Stora Kopparbergs finansiella insatser inte tillhör de största. Det är samhället som fått bära den största bördan. Hur är då läget i dag? 280 jobb finns f. n. i Vikmanshyttan, säger industriministern i svaret till mig. När man kommer till platsen och samtalar med de hårt prövade fackliga ledarna får man en annan bild. 234 jobb fanns kvar i går. Snart skall över 20 arbetare pensioneras vid den mekaniska verkstaden. Dessutom kommer några tjänstemän att sluta på Wicum. Efter denna operation återstår ca 210 arbeten. Det är dessa jobb som skall ställas mot de utlovade 400. Dessutom säger de fackliga företrädarna att det aldrig funnits 330 jobb. Industriministern säger nu i svaret att de 400 jobben bara var ett mål, de var aldrig något bindande löfte. Industriministern säger att ett sådant bindande löfte inte kan lämnas. Man kan fråga vem som helst i Vikmanshyttan, så får man som svar den samstämmiga uppgiften att det var ett löfte. Det var i så fall ett kombinerat politiskt löfte, som understöddes av industriminister Åslings doktrin. Dessa utfästelser uppfattades alltså så att Nr 154 man skulle skaffa de 400 jobben. Om man förespeglade detta samtidigt som Måndagen den det i botten inte fanns något bindande löfte, måste detta betraktas, för de 24 maj 1982 inblandade, för bygden i dess helhet och för alla som trodde på detta, som en politisk fint och inget löfte. Då handlar detta om politisk humbug. Sedan till det rent formella. Det finns inga möjligheter för regering och riksdag att ingripa och utkräva garantier. Efter många år av nedläggningar uppstår då frågan, om inte riksdagens och regeringens roll är alltför begränsad. Jag vet att industriministern och jag har olika syn på det här, men nog vore det väl vettigt och rimligt att betrakta Vikmanshyttan som ett pilotfall och utkräva åtminstone någon form av ansvar av de företag som flyr orten. Låt mig lämna den formella sidan av saken, och se på den politiska. Om nu industriminister Åsling inte formellt kan utkräva ansvar av Stora Kopparberg, så borde han vara mer angelägen om att göra det för att politiskt betona sin roll som landets industriminister. Det är väl vad man för Vikmanshyttans del skulle kunna hoppas på. Men svaret andas endast en förståelse för Stora Kopparbergs situation och en ursäkt för att Stora Kopparberg inte har uppfyllt löftet om de 400 jobben. Det kan jag inte uppfatta på annat sätt än att man godkänner den utveckling som har skett i Vikmanshyttan, dvs. att resultatet har blivit i det närmaste bara hälften av de utlovade 400 jobben. Jag tror inte att jag drar några alltför långtgående slutsatser av svaret, om jag betecknar det hela så. Industriministern säger vidare att ett projekt för näringslivsinsatser i kommunen till viss del har finansierats av Stora Kopparberg. Ja, visst har det satsats pengar. I ett projekt har man satsat 50 000 kr., och det är väl det projektet som avses. Men inte blir det så många jobb av det att man kan uppfylla löftet om de 400 jobben. Problemen tornar upp sig i Vikmanshyttan, vilket industriministern medeger i svaret. Wicum AB, som har ägts av Electrolux, skall nu tas över av en annan ägare, och där är det en tidsfråga. Enligt dem som arbetar på platsen är detta en mycket osäker företagsenhet. I kallvalsverket, som Långshyttan driver och som alltså Fagerstakoncernen övertog, görs inga investeringar. Vi vet att Långshyttan är under diskussion. Man frågar: Vad kommer att hända i samband med strukturomvandlingen inom specialstålsindustrin? Vad händer med kallvalsverket när man har kört ytterligare ett varv utan nya investeringar? Den mekaniska verkstaden, det stora sorgebarnet, byggdes för att tillgodose behovet av service för malmmetallurgin och metallurgin i Domnarvets järnverk. Som mest arbetade 145 man där. Nu blir det omkring 100, troligtvis under 100. Den mekaniska verkstaden skall bli en egen enhet med eget resultatansvar. Den mekaniska verkstaden var egentligen Stora Kopparbergs verkliga utspel, något som också industriministern använde för att ge en bild av hur man tog ett socialt ansvar. Det här utspelet gjorde man, trots att man 1976 35 visste vad handelsstålsutredningen skulle komma att redovisa, innebärande att en stor del av verkstadens uppgifter skulle dras in. Där är vi nu. Nu står verkstaden där och famlar efter arbetsuppgifter. Den har gjort det under en lång tid, och dess framtid är alltså mycket osäker. Hedemoras arbetsmarknadsläge är ytterligare en faktor som gör Vikmanshyttan till en mycket problemfylld ort. Det bör betonas att också kvinnoarbetsmarknaden är svår, och Vikmanshyttans arbetsmarknadssituation förvärras ytterligare av att det närbelägna Säters kvinnoarbetsmarknad sviktar. Om inget görs, är man i Vikmanshyttan dömd till en stor arbetslöshet. I Studio S visades effekterna av arbetslösheten, vilket var ganska skrämmande. Man pekade på att förtidspensionering är ett medel som man tydligen aktivt tar till för att lösa problemen vid nedläggningar. Efter vad jag förstår blir Vikmanshyttan nu ett monument över en misslyckad borgerlig industri-, näringsoch sysselsättningspolitik. De sociala och samhällsekonomiska bedömningarna har vägt lätt vid varje diskussion om framtiden. Detta måste ställas emot att Nils Åslings kolleger i riksdagen säger att man är världsbäst på att bekämpa arbetslösheten, något som måste anses vara ett uttryck för en cynisk och reaktionär ståndpunkt. Arbetslösheten är oacceptabel också i Vikmanshyttan. När jag ställer de här tre frågorna kommer man fram till att Stora Kopparberg har gjort vad man har kunnat med hänsyn till sitt ansvar enligt industriministern. Regeringen tänker inte utkräva något socialt ansvar av Stora Kopparberg. Man kan inte. Vad har vi då kvar? Inte heller statsmakterna tänker gå in och göra någonting i det här läget. Resultatet måste då bli en bruksort mindre framöver. Åtminstone blir industrin mycket reducerad, så att hela dess struktur rasar samman. Det är resultatet efter vad jag förstår. Då blir min fråga, som sträcker sig längre än till Vikmanshyttan och som kanske gäller för alla andra orter i Bergslagen i dag: Är den borgerliga politiken med en viss andel arbetslöshet och utdöende bruksorter Åslingdoktrinens egentliga syfte? Var det den snygga masken som man anlade för att klara sig och för att se till att människorna levde kvar och fick omskola sig flera gånger men ändå i slutänden nu drabbas av arbetslöshet?

Tyder detta, Lars-Ove Hagberg, på att regeringen har trappat ner ambitionerna? Det tyder väl ändå på att vi har höjt ambitionerna. Håll detta i minnet! När det sedan gäller Vikmanshyttan och den s.k. Åslingdoktrinen, så innebar den att vi ville komplettera de samhälleliga åtgärderna med att engagera företagen aktivt i arbetet med att skaffa alternativ sysselsättning på orter där den traditionella verksamheten inte längre kunde upprätthållas. Tidigare var det så att man nöjde sig med samhällsinsatser. Det var en betydande mängd kunnande, kontakter och engagemang som gick förlorad i och med att man så att säga uppdrog åt samhället att ensidigt svara för strukturprocessen. Åslingdoktrinen har inneburit — den lever nämligen alltjämt — att vi har aktiverat företagen och facket i det här arbetet och därmed gjort verksamheten med att skapa alternativ sysselsättning effektivare än tidigare. Men samma regler gäller för företagen i Vikmanshyttan som i andra samhällen. Den allmänna industrikonjunkturen och den allmänna utvecklingen sätter sin prägel även på de företagen — det må vara att de är nyetablerade och att de har tillkommit genom den här speciella samverkan mellan företag och samhälle. Sedan till den mera principiella frågan. Enligt Lars-Ove Hagberg skulle man alltså kunna utkräva något slags ansvar av företag som inte upprätthåller sysselsättningen för ett visst antal anställda. Det vore naturligtvis behagligt. Då skulle ansvarsfördelningen vara väldigt klar. Men det förutsätter ju i rimlighetens namn också att man finner former för att garantera företagen avsättning för sin produktion, så att inte sysselsättningskravet hänger fritt i luften och är en verkningslös gest. Jag har granskat vpk:s skrifter i ärendet. Jag hittar ingenstans någon formel för hur man skall lösa frågan, att från samhällets sida garantera att företagen får avsättning för sina produkter och tjänster så att man kan upprätthålla sysselsättningen. Jag hittar möjligen i programmet en lösning, dvs. totalt samhällsövertagande. Är detta Lars-Ove Hagbergs alternativ, säg det då! Varom inte, tala om för mig och — vilket kanske är ännu viktigare — för de anställda vid företagen i Vikmanshyttan, hur vpk tänker garantera avsättningen av företagets produkter och tjänster, så att en sysselsättningsgaranti kan bli meningsfull och inte bara ett menlöst inslag i vpk:s allmänna valpropaganda.

Fru talman! När det gäller den sista frågan tror jag att industriministern har fattat fel. Det är han som är industriminister, och det är Stora Kopparberg som bedrev verksamhet i Vikmanshyttan. Min fråga gäller vilken politik man har. Om man frågar efter våra recept, Nils Åsling, så måste det innebära att man inte heller har några egna. Då får jag väl dra den slutsatsen att man godkänner en viss arbetslöshet, att det inte finns någon marknad och att man inte är beredd att skapa någon marknad. Det måste vara innebörden, eftersom det tydligen skall vara så svårt för vpk att lägga fram ett förslag. Jag kan inte tolka det på annat sätt än så, att man egentligen godkänner denna arbetslöshet. Jag ser fakta i ögonen, och det krävs stora insatser. Det krävs ännu större, och kanske annorlunda, insatser än vad som görs. En insats som jag har efterlyst hela tiden är att satsa på den svenska hemmamarknaden, att ha något slags samhällsekonomiskt perspektiv med i bilden vid industrialiseringens omstrukturering. Det har vi inte haft i dag, och därför avrustas stora enheter på grund av en kortsiktig dogm — att verksamheten inte är lönsam för tillfället. Den s.k. Åslingdoktrinen var en komplettering när det gällde att angripa problem i samband med nedläggningar. Företagen skulle ta sitt ansvar — ja, just det. Vad blev det av detta? Stora Kopparberg tog ett visst socialt ansvar som gällde 210 av 400 jobb. Jag kan påminna mig att ASEA flyttade ca 60 kvinnojobb från Ludvika till Norberg — arbetslöshet på ett ställe, arbete på ett annat. Har i övrigt detta sociala ansvar utskrävts och varit ett tillskott? Jag nöjer mig inte med passiva arbetsmarknadsinsatser, omskolningar i tre fyra led. Den gamla socialdemokratiska regeringen får svara för sig själv — vad den har gjort och tänkt göra. Såvitt jag kan se har den här kompletteringen inte betytt många nya moment. Den har egentligen snarare lurat människor på orterna. Det är ett klart faktum i dag att de som arbetar i Vikmanshyttan är grundlurade av detta politiska spel. Sedan är det väl så, om vi satsar på våra basindustrier och skapar vår hemmamarknad, att andra ägandeformer än samhällsövertagande kan komma i fråga. Men det som jag skulle kräva i första hand — och som går mycket enkelt att genomföra — är någon form av samhällsingripande, som innebär att man ser till att man inte får de socialt oacceptabla former som förekommer i dag. Vi skall väl ändå ha arbete överallt, oavsett om vi bor i Vikmanshyttan, i Jämtland eller någon annanstans i vårt land. Och det är detta jag har frågat industriministern om. Sedan många år har vi diskuterat hur det skall gå. Industriministern har påstått att hans ekonomiska politik skulle ge de här arbetena. Hittills går det åt rakt motsatt håll på en ort som är ganska representativ när det gäller den politik som Nils Åsling har företrätt under den här tiden. Jag undrar om Nils Åsling kan peka på att det har gått åt rätt håll på någon av de orter det här gäller.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ingripa för att förhindra utförsäljning av de nya råjärnsproceserna och om regeringen är beredd att ta initiativ för att råjärnsprocesserna uppförs i fullskala i Sverige och snarast kommer i kommersiellt bruk. Låt mig inledningsvis konstatera följande. Sedan flera år tillbaka har inom landet utvecklats nya metoder för att framställa råjärn. Metoderna har det gemensamt att de skall kunna ersätta den traditionella masugnsprocessen med dess krav på storskalighet i investeringsoch produktionshänseende. Utvecklingsarbetet har delvis bedrivits med statligt stöd via fonden för industriellt utvecklingsarbete. Jag är f. n. inte beredd att initiera ytterligare statliga insatser för att driva processutvecklingen vidare. Nu ser det ut som om utvecklingsarbetet börjar bära frukt. Så tolkar i varje fall jag det faktum att en av processerna nu har rönt så stort internationellt intresse att ett optionsavtal nyligen träffats om en första råjärnsanläggning utomlands. Lars-Ove Hagberg kallar detta en av de största industripolitiska skandalerna på senare tid. Här måste det såvitt jag förstår röra sig om ett missförstånd. Det är inte så att kunnandet och teknikutvecklingen lämnar landet. Det är rätten att utnyttja svensk teknik och delvis också svensk utrustning som på detta sätt exporteras. Den svenska marknaden är för liten för att ensam kunna bära stora forskningsoch utvecklingsinsatser. Det är därför nödvändigt att de svenska utvecklingserfarenheterna kan utnyttjas internationellt. På detta sätt kan svenska företag få tillräckliga resurser att driva utvecklingsarbetet vidare och även i fortsättningen ligga långt framme på olika områden. Mot bakgrund av vad jag nyss sagt är regeringen självfallet inte beredd att ingripa för att förhindra att de svenska råjärnsmetoderna exploateras internationellt.

Fru talman! Den här frågan har att göra med den industripolitiska framtiden och kanske i synnerhet den industripolitiska framtiden i vårt land. Frågan om de här råjärnsprocesserna berör ju stålindustrins teknologiska utveckling och konkurrenskraft, kanske framför allt i det här landet, hur de tekniska framstegen skall tas till vara i ett land och hur den svenska stålindustrins utveckling skall bli på litet längre sikt. Att stålindustrin och denna basnäring som helhet är en politisk fråga står numera utom all tvivel — en uppfattning som jag vet att industriministern inte delar, vilket naturligtvis kommer fram i det här svaret. Vi skall komma ihåg att Sverige är ett gammalt land med långa traditioner. Vi har varit — och egentligen är vi det också — en av de ledande ståltillverkarna i världen. Men vi har — det kan vi konstatera — försummat forskning och utveckling i det här landet under 1950 och 1960-talen. Stålföretagen satsade sina resurser på den kortsiktiga uppgången i efterkrigstidens högkonjunktufer. Även staten är medskyldig genom sin totala passivitet under denna tid. Och när stålkrisen bröt ut på 1970-talet var det såväl en ekonomisk som en teknologisk kris. Och den utveckling mot storskalighet som ägde rum utomlands och som drev den svenska stålindustrin på defensiven fick naturligtvis sina konsekvenser. Planeringen för att anpassa den malmbaserade basnäringen till svenska förhållanden har alltså under många år grovt försummats, och då var det naturligtvis oerhört glädjande att det under 1970-talet kom fram idéer om hur ett framtida järnverk skulle se ut — jag har i interpellationen nämnt Sven Ekentorp. Men tyvärr har den utvecklingen motarbetats i många moment. Och jag vill nästan uttrycka det så att det har blivit på samma sätt också med utvecklingen av nya råjärnsprocesser, som är ett viktigt bidrag till det teknologiska kunnandet i vårt land. De tre råjärnsprocesser som nu står i centrum — elredprocessen, inredprocessen och plasmasmelt — är var för sig viktiga bidrag. De skulle kunna göra svensk stålindustri slagkraftig i en ny utveckling. Men nu ser det ut som om de här processerna skall gå oss ur händerna och inte i större utsträckning utnyttjas i vårt land. Den första som kanske försvinner är inredprocessen, och den går till Canada. Såvitt jag förstår kommer elredprocessen att läggas i kylskåp, som Stora Kopparbergs disponent uttryckte det häromdagen. En av orsakerna till detta är att statsmakterna har engagerat sig i alltför liten grad i utvecklingen, framför allt när det gäller att binda ihop detta och se efter vilken framtida strategi det skall ingå i. Därför menar jag att det faktum att inte den teknologiska kunskap som finns och de framsteg som har gjorts utnyttjas och tas till vara är en av de största industripolitiska skandalerna under senare tid. Det är nämligen här fråga om en basnäring, som Sverige behöver framdeles. Man kan fråga sig varför inte det svenska kunnandet att uppföra en referensanläggning, en prototyp, som skulle kunna ge de nödvändiga erfarenheterna för den svenska stålindustrin inför 1990-talet samordnas. Processerna är energisnåla, de producerar energi till viss del, de kan användas i sådana skalstorlekar att de kan anpassas till en bra regionalpolitik och de sägs vara billiga i drift. Det vansinniga är då att det inte sker någon samordning. Ett resultat av detta är att den teknologiska fördel som Sverige skulle kunna ha försvinner. Ärinte det, herr industriminister, en av de största industripolitiska skandalerna på senare tid, om en viktig basnäring går miste om denna fördelaktiga utveckling som till viss del skulle kunna vara en motor för svensk stålindustri? Det är inget missförstånd. Det är bara det att jag har insikten om att de här processerna är nödvändiga både ekonomiskt och processtekniskt för att man skall komma i ett fördelaktigare läge än andra utländska bolag. De kan visserligen komma före och använda sig av detta teknologiska framsteg. Jag ser det som lindrigt sagt ett förbiseende av industriministern och regeringen att förhålla sig så passiva till utförsäljningen och till en bristande utveckling i Sverige. Jag kan inte se någon annan förklaring till regeringens handlande än att man grundar sig på en kortsiktig politik. De svenska stålföretagens kortsiktiga bedömningar har kritiserats bl.a. av internationella experter. Man kan ta del av den litteraturen. De borde se upp litet och försöka finna vad man kan göra framdeles. Experterna grundar sig inte på en socialistisk utveckling av samhället, utan de tänker sig nuvarande marknadsekonomiska förhållanden. Man tycker att den svenska stålindustrin är alltför kortsiktigt planerad och att den har alltför litet samordning med statsmakterna. Frågan gäller också hur 1990-talets stålverk skall se ut. Jag tycker att industriministern med sitt svar avslöjar borgarpolitikens oförmåga att ta vara på resurser och kunskaper. För att kunna ta vara på resurserna och kunskaperna i ett längre perspektiv måste man bestämma sig för vad som är stålindustrins framtida mål. Det har industriministern under årens lopp vägrat att göra. Nyinvesteringar och nytänkande har till stor del också hindrats inom denna industri på grund av en stor osäkerhetskänsla. Man måste alltså formulera en konstruktiv politik och se vad som kan hända framöver. En av de frågor jag har ställt i interpellationen, om regeringen är beredd att ingripa för att förhindra försäljningen av de nya råjärnsprocesserna, innebär inte någon restriktion i den meningen att man skall gå in och stoppa försäljningen. Man skall i stället gå in med egna resurser och utveckla processerna i vårt land, vilket nästa fråga handlar om. Det är med den metoden man skulle kunna reda upp detta. Jag har inte ställt frågan så att den skulle ingå i någon restriktion. Vi köper teknologi utomlands, men det är också fråga om att den kunskap vi har i vårt land skall kunna utnyttjas till våra arbetares förmån. Med den politik som nu gäller, med den brist på stöd som regeringen visar i den här avgörande frågan, kommer svensk stålindustri att halta fram ett år i taget. Näst i tur nu står specialstålindustrin, och vi vet inte vad nästa steg är. Kanske industriministern inte då är ansvarig för den politik som förs. Jag skall inte göra några personliga angrepp, men ur politisk synpunkt hoppas jag naturligtvis att det inte är så. En fråga som reser sig är denna: Kommer inte, genom utförsäljningen till Canada, en resurs för Sveriges stålindustri att gå om intet, när den inte utvecklas i vårt land?
Fru talman! Det förhåller sig faktiskt tvärtom. Enligt min uppfattning kommer man, genom att man till utlandet nu lyckats sälja tillämpningsmetoden för en av processerna, att få ett bättre underlag för att gå vidare inom Sverige, att bära utvecklingskostnaderna och vidare utforma processerna i fortsättningen. Det är alltså precis tvärtom mot vad Lars-Ove Hagberg här försöker beskriva. En export av svenskt kunnande är i och för sig lika god export som export av svenska bilar eller vad det kan vara fråga om. Man kanske också bör ägna en tanke åt den arbetsfördelning som gäller här i landet mellan samhället och företagen. Regeringens ambition är att skapa ett utvecklingsvänligt klimat, och det har skett och sker på olika sätt. Jag erinrar i mitt svar om industrifonden och dess betydelse för projekt av den här karaktären. Jag kan också erinra om MEFOS, metallurgiska forskningsstationen i Luleå, som har tillkommit under senare år och som har visat sig ytterligt värdefull i det här sammanhanget. Över huvud taget befinner vi oss i ett skede där vi investerar mer i svenskt näringsliv med avseende på forskning och utveckling än någonsin tidigare. Men Lars-Ove Hagberg lever i samma förkrympta värld som Olof Palme, att döma av hans debatt med statsministern nyss, där han sade att investeringarna i svenskt näringsliv har gått ned dramatiskt. Ja, om man enbart ser till investeringar i maskiner och byggnader. Men ser man den totala bilden — investeringar också i forskning och utveckling och i marknadsinsatser — finner man att den svenska industrin väl har hållit uppe sin investeringsnivå under senare tid. Det har lett till bl.a. att vi här i landet har fått fram tre nya råjärnsprocesser, som utvecklas sida vid sida. Det är samhället som svarar för basinvesteringarna i forskning och utveckling, men ansvaret för att kommersiellt applicera innovationer och nya idéer måste ligga på företagen, som har att förverkliga idéerna i den reguljära driften. Därför är det självfallet företagen som måste gå in och investera i den nya tekniken. Man kan säga att konjunkturen och marknadssituationen för stålverk inte har gjort det möjligt för svenska verk att ännu i någon större omfattning och i full skala tillämpa den nya tekniken. Försök i halv skala förekommer, som bekant. Detta har sin förklaring. I det stålföretag som staten äger till 75 9o har arbetet naturligtvis dikterats av önskvärdheten att slå vakt om Luleå och de investeringar i metallurgi som redan finns gjorda där. Det är givetvis angeläget att först och främst använda investeringarna i de två masugnar som finns i Luleå innan man börjar diskutera hur man skall engagera sig i nya processer. Jag vill alltså säga sammanfattningsvis att utvecklingen av de nya råjärnsprocesserna vittnar om att svensk stålindustri, trots det besvärliga läge den befinner sig i, har kvar sin vitalitet och sin dådkraft när det gäller att satsa på nya tillverkningsprocesser. Det kommer säkert också till god nytta för den industriella utvecklingen här i landet, men innan man har möjlighet att satsa på fullskaleanläggningar får vi verkligen hälsa med tillfredsställelse att man kan se fram emot ett genombrott internationellt, som ger oss värdefulla exportinkomster och en bas att gå vidare på i vårt utvecklingsarbete.

Fru talman! Jag vet inte om jag skall ta industriministerns påstående att jag lever i samma förkrympta värld som Olof Palme som en komplimang eller inte. Det får vara hur det vill med det. De svenska industriinvesteringarna i maskiner och byggnader har minskat kraftigt — det erkände också Nils Åsling — och, framför allt, ökat utomlands. Men det tycks inte en borgerlig regering ängslas ett dugg över. Och det är den strategin som man har anledning att oroas över. Svenska teknologiska framsteg kommer därmed att användas på annat sätt än till en utbyggd svensk hemmamarknad. Då frågar man sig: Kommer Sverige som ett litet land, som kan bli hårt trängt av flera stora multinationella företag och sammanslutningar, att ha någon teknologisk konkurrenskraft? När de stora jättarna tar hand om våra teknologiska landvinningar — ta detta som ett varningens ord — var står då vår stålindustri? Slår de ut den med våra egna vapen framöver? När det gäller ett stort framsteg som de här råjärnsprocesserna är detta den stora bristen. De skulle väl till varje pris ha använts i vårt land och samordnats med vår produktion. Då kanske inte försäljningen till Canada hade varit aktuell. Om de kommit i kommersiellt bruk i Sverige kanske vi hade kunnat se 1990-talet an med tillförsikt. Då kanske vi hade haft ett svenskt stålföretag som vetat att det behövt dessa processer och planerat för den framtiden. Men det ingår tydligen inte i regeringens politik. Det kanske viktigaste som sägs är att man i nuvarande konjunkturläge inte haft möjlighet att i full skala uppföra en sådan anläggning. Det tycker jag är uttryck för en oerhört kortsiktig politik. Vad det handlar om är att staten skall gå in med forskningsmedel — och det har man gjort till viss del. Men när det verkliga klivet skall tas för att Sverige skall kunna utnyttja de här kunskaperna är samhället inte med längre. Detta borde leda till någon eftertanke för framtiden: Måste inte svensk kunskap samordnas så att den kan utnyttjas i Sverige? Vi har inte någon hemmamarknad planerad för att ta emot det här. Det är det sorgliga resultatet av de insatser som har gjorts av de kunniga tekniker och forskare som har tagit fram dessa processer.

Fru talman! Margareta Palmqvist har frågat mig om jag är beredd att ändra skolförordningen så att en obehörig lärare, som tjänstgjort lång tid, kan förordnas för längre tid än en termin. Behörighetsregleringen i skolförordningen, liksom bestämmelserna om att den som saknar behörighet får förordnas för längst en termin, motiveras givetvis av en strävan att tillförsäkra skolan så goda lärare som möjligt. Å andra sidan upplevs nuvarande system ibland som mycket besvärande för de elever som tvingas byta lärare under ett pågående läsår. Till detta kommer att underlaget för lärartjänster under de närmaste åren — bl.a. till följd av minskande elevantal — kan förväntas gå ned. Det får naturligtvis till följd en mer begränsad arbetsmarknad framför allt för dem som går ut från lärarutbildningen, vilket kan ske såväl hösttermin som vårtermin. Det finns alltså flera hänsyn att ta vid bedömningen av denna fråga. Jag delar emellertid de bekymmer Margareta Palmqvist ger uttryck för. Frågan bereds f.n. inom regeringskansliet i samband med den översyn av skolförordningen som pågår på grund av ställningstagandena till propositionen om den statliga skoladministrationen m.m. En lösning som därvid övervägs är att ge skolstyrelserna möjlighet att på befintligt tjänstunderlag förordna obehöriga lärare för högst ett läsår i stället för som nu, för högst en termin.

Fru talman! Tack för svaret. Först några ord om bakgrunden till min fråga. I Botkyrka kommun var 484 eller 35 96 av samtliga lärare i grundskolan icke behöriga. Det innebär att i den kommunen var var tredje elev på lågoch mellanstadiet och samtliga elever på högstadiet undervisade helt eller delvis av lärare utan behörighet. Förmodligen kommer det att dröja lång tid innan alla lärartjänster i Botkyrka blir tillsatta med behöriga lärare. Det är nödvändigt att räkna med den verkligheten och anpassa regelsystemet därefter. Vad händer när skolförvaltningen två gånger om året tvingas handlägga flera hundra formella förordnanden? Eleverna får inte veta vilken lärare de skall ha nästa termin. Lärarna vet inte om det är lönt att planera för mer än en termin. Och skolförvaltningen tvingas avsätta resurser till formella ansökningshandläggningar— resurser som skulle kunna användas till att ge stöd och hjälp åt en del obehöriga lärare. Och detta sker i en kommun där en stor andel av barnen och deras föräldrar har små ekonomiska och sociala resurser. Botkyrka kommun har ansökt om regeringens tillstånd att under en försöksperiod av tre år få anställa en del av sina obehöriga lärare för helt läsår. Regeringen har avslagit denna ansökan. Kommunen tvingas nu åter in i det omständliga och delvis meningslösa anställningsförfarande som blir följden av stelbent tillämpade regler. Konsekvenserna får bäras av eleverna, föräldrarna, lärarna och skolförvaltningen i en kommun med många och svåra sociala problem. Det blir en ond cirkel. Om regeringen har för avsikt att i stället ändra skolförordningen, måste jag få fråga: Hur snabbt kan detta ske? När kommer det besked till länsskolnämnd och kommun? Kommer det möjligen före den här vårterminens slut? Det är oerhört angeläget att elever och föräldrar, lärare och skolförvaltningspersonal får besked snabbt. Ansökningsprövningarna till höstterminen pågår intensivt. Det är rimligt för alla parter att besked lämnas innan denna vårtermin avslutas.
Fru talman! Som jag tidigare har sagt kan man verkligen hysa förståelse för Margareta Palmqvists fråga. Inte sällan undrar föräldrar, skolledning, elever och lärarkolleger: Varför kan inte denne utmärkte lärare, som har lyckats bra och som är ambitiös och engagerad men saknar fullständiga formella meriter, få stanna kvar åtminstone läsåret ut? Men som Margareta Palmqvist säkert också inser finns det situationer där nya och motstridande aspekter konkretiseras och pockar på att bli medtagna i bedömningen. I en situation där elevantalet minskar kan helt naturligt de fackliga representanterna ha sina intressen att bevaka. Djupast sett är frågan faktiskt en förhandlingsfrå ga, eftersom många intressen skall vägas samman. På Margareta Palmqvists fråga när vi är klara med vårt förslag kan jag svara att det blir omkring den 1 juli.
Fru talman! Visst finns det många aspekter på frågan. Eftersom jag har framställt den i form av en enkel fråga är tiden begränsad, och jag kan inte ta upp alla aspekterna. Givetvis är det ett viktigt förhållande att underlaget för lärartjänster minskar, eftersom skolklasser krymper. Jag tycker också att det är mycket angeläget att alla våra barn får lärare med behörighet, dvs. att alla lärare skall ha ett visst mått av grundkunskaper inom sitt undervisningsområde. Just därför har bl.a. vi socialdemokrater i Stockholms län motionerat om åtgärder som skulle kunna underlätta för s.k. obehöriga lärare att få del av vidareutbildning. Men Botkyrkas framställning om dispens från enterminsförordnande innebär inte att behöriga sökande skall kunna hindras från att få arbete. Ett visst antal tjänster inom varje lärargrupp skulle alltid komma att annonseras ut. Men verkligheten ser ut så här när det gäller vårterminen 1982. Endast 24 sökande hade behörighet, varav bara 15 anställdes. De övriga valde anställning i annan kommun. Botkyrka hade annonserat ut totalt mellan 700 och 800 lärartjänster. I den situationen är det angeläget att vara rädd om de s.k. obehöriga lärarna och inte förvärra en besvärlig skolsituation genom stelbent byråkrati. Då motarbetas nämligen målet av de medel som var avsedda för att nå detsamma. Situationen i Botkyrka kommun är ett exempel härpå. Därför har jag velat fästa uppmärksamheten på möjligheterna att justera reglerna, så att de blir till gagn även då verkligheten ser ut som den gör i t.ex. den ifrågavarande kommunen.
Fru talman! Jag vill bara upplysa Margareta Palmqvist om att det faktiskt förhåller sig på det sättet att länsskolnämnden redan nu kan pröva om lärare skall få tillsättas utan lediganmälan. Sedan vill jag understryka vad jag sade tidigare, nämligen detta att olika hänsyn måste sammanvägas. Vid en sådan sammanvägning måste också den aspekt som Margareta Palmqvist gör sig till tolk för ha en viss tyngd.
Fru talman! Jag vet att länsskolnämnden har denna möjlighet, men länsskolnämnden i Stockholms län har avslagit Botkyrka kommuns begäran att få den här dispensen. Det har skett efter den behandling som ärendet fått i regeringen. Jag tycker att det var bra att vi fick klart besked om att kommunen kan räkna med att den 1 juli få veta hur förändringarna i skolförordningen kommer att se ut. Man är mycket angelägen om att få klarhet på denna punkt. Det kan dock konstateras att beskedet inte kommer innan vårtermi nen avslutats.